Herr talman! Det är en mycket viktig fråga som Ragnhild Pohanka har tagit uppi sin interpellation, och jag tycker att det är bra att vi så här i början av denna riksdagsperiod ägnar oss åt en så angelägen fråga. Det är kanske den allra viktigaste frågan i dag när det gäller flyktingar och invandrare i vårt land, och jag tror att vi alla är besjälade av tanken att det måste hända mycket. Det är dåligt att vi i en högkonjunktur inte har lyckats få ut de människor som redan har uppehållstillstånd i våra flyktingförläggningar, för närvarande 6 000-7 000. Dessutom är det — vilket Sigge Godin var inne på — ett stort antal som får vänta länge som asylsökande. Även de borde på ett eller annat sätt inlemmas i arbetslivet. Det finns väl ingenting som är mer förödande för människor än att tvingas till passivitet, arbetslöshet — och i det här fallet kanske bidragstagande i många år fast man inte på något sätt vill det. I kontakterna med invandrare får man alltid höra att ”jag vill så gärna arbeta”. Jag fäste mig särskilt vid en artikel i Dagens Nyheter den 17 november. I detta fall gällde det inte några akademiker utan en man som ville ha jobb som bilmekaniker. Han säger litet uppgivet: ”Förstår svenskarna att jag vill jobba?” Jag tycker att vi alla som sysslar med de här frågorna verkligen måste göra allt vad vi kan för att tala med dem vi har möjlighet att tala med om de här frågorna, och kanske också komma med några — förhoppningsvis — konstruktiva idéer ibland. Jag tror att jag i alla fall har ett par. Det har tidigare varit ett ganska stelt system. Jag kommer ihåg att jag för ett par år sedan satt och talade med en irakisk ingenjör där hemma i Karlstad. Och jag tyckte att det var mycket konstigt att han, som ändå var välutbildad ingenjör, inte skulle kunna få arbete på en arbetsmarknad som skrek efter arbetskraft, t.ex. inom verkstadsindustrin. I stället gick han på en AMU-kurs och lärde sig trilla köttbullar. Inget ont om svenska köttbullar, men jag tror att den här irakiske ingenjören hade gjort mycket bättre nytta om han hade kommit till Uddeholm eller någon annan verkstadseller storindustri i Värmland. Det framgår nu av svaret att det vidtas en hel del åtgärder på det här området. Det ser bra ut, i varje fall på papperet. Men tyvärr fungerar det inte alltid så bra i praktiken. Det här med ekvivaleringen, alltså omvärderingen av utländska akademiska examina till svensk utbildning, är naturligtvis inte lätt alla gånger. Men därvidlag har UHÄ faktiskt haft ett uppdrag sedan slutet av 70-talet, och det har hittills fungerat alldeles för dåligt. Riksrevisionsverket framförde för inte länge sedan skarp kritik. Man tog upp det förhållandet att väntetiderna i snitt belöper sig till ca 14 månader. Det är ju djupt otillfredsställande. Här måste alltså många klutar sättas till. Jag efterlyser också effekter av de åtgärder som regeringen vidtar. Jag kan medge att det kanske är litet för tidigt att se effekterna av det förslag som lades fram i höstas, men det måste bli resultat snabbt i alla fall. Vad gäller särskilda specialutbildningar — jag tänker då närmast på vårdutbildningarna, som jag bäst känner till och kanske är mest engagerad i — har det gjorts en del positiva försök. Från landstingets sida har man finkammat förläggningar, och man har fått fram många sjuksköterskor, läkare och sjukgymnaster, som sedan har fått gå ut i praktiskt arbete. Men här finns det problem. Det är för dålig planering ute i landstingen; jag vet att det förekommer en del avhopp just på grund av att planeringen är så dålig. En syriansk läkare fick gå som vårdbiträde under obestämd tid, och han blev otålig; han hoppade helt enkelt av. Ett annat problem för honom och för många andra var att det bara är på ett par högskoleorter som man över huvud taget får avlägga slutliga tentamina för behörighet och legitimation. Jag skulle vilja lägga fram ett förslag: Decentralisera legitimationen av i varje fall sjuksköterskor till flera län! Socialstyrelsen har faktiskt lagt fram ett sådant förslag för regeringen. I dag är det alltså bara ett par orter i hela landet där man kan få sådan legitimation. Jag är övertygad om att det här förslaget skulle förkorta väntetiderna. Nu sägs det i årets budgetproposition att arbetslinjen skall gälla hela fältet. Man vill underlätta för pensionärer, långtidssjuka och arbetshandikappade att få fäste på arbetsmarknaden. Allt detta är bra, men arbetslinjen måste gälla även våra flyktingar och invandrare. Jag brinner av otålighet innan jag ser något resultat. Men jag skall komma med ytterligare ett förslag i mitt nästa anförande.

Herr talman! I mitt svar har jag koncentrerat mig på just det som Ragnhild Pohanka tog upp i sin interpellation, nämligen frågan om dem som kommer välutbildade och med kvalificerade yrkeskunskaper. Jag tyckte att det var alldeles utmärkt att Ragnhild Pohanka ställde den frågan. Det är en fråga som man ofta får när man är ute och träffar invandrare — och som man får på möten. Som jag beskrev i mitt svar har vi ägnat ganska mycket tankeverksamhet kring detta. Men jag tror inte att vi har haft tillfälle att utveckla det tidigare här i kammaren. Jag tycker också att det skulle vara bra om vi kunde hålla oss till just detta i den här debatten. Tidigare har jag debatterat med Sigge Godin och andra om huruvida man skall ha arbetstillstånd innan man har fått uppehållstillstånd, osv. Rent allmänt vill jag säga att grundförutsättningen för alltsam mans är arbetslinjen — kortare väntetider för besluten, kortare väntetider när det gäller att få komma ut i en kommun, osv. Men om det finns ett arbete och det finns en flykting på en flyktingförläggning som har sitt uppehållstillstånd och som passar för detta arbete, så är det naturligtvis ingenting som hindrar att en arbetsgivare också rekryterar denna arbetskraft. Det är ju ofta så att arbetsgivaren också har en idé om bostadssituationen, och det är därför som vi har fört samtal med arbetsmarknadens parter kring detta. Jag kan ställa precis samma fråga som Sigge Godin ställde: Hur kunde man anställa polacker som svart arbetskraft i Småland, när det fanns precis samma möjligheter att utnyttja den arbetskraft som redan finns här i form av arbetslösa invandrarflyktingar? Det fanns ingenting som hindrade att man utnyttjade dem. Jag kan tala om att jag också har haft samtal med Småföretagens riksorganisation om detta och att jag är inbjuden att inom en snar framtid besöka Gnosjö. Man har visat ett stort intresse av att diskutera denna problematik. Sigge Godin frågar: Vad är okonventionella metoder? Ja, det är att använda sin fantasi och att hitta olika framkomstvägar. Det finns utrymme för det i bestämmelserna för olika bidrag, rekryteringsstöd m.m. I julhelgen fick vi ett utmärkt reportage från Uppsala om en annan Uppsalamodell än den vi brukar diskutera i fråga om barnomsorgen. Där visade man hur socialbyrån genom att ta upp en diskussion med SAS Catering på Arlanda hade fått ut ett stort antal invandrare i arbete, och man kunde också diskutera att varva svenskundervisningen med arbete och praktik. Det här prövas i många kommuner. Vad vi hoppas uppnå genom den proposition som vi skall återkomma till riksdagen med i slutet av februari om bidragen till kommunerna för flyktingmottagandet är att ytterligare arbete i denna riktning stimuleras, genom att bidraget får en arbetslinje. Låt mig återkomma till ämnet. UHÄ har diskuterats, och jag har inte heller någon färsk siffra för kortare väntetid, som skulle ha uppstått den 2 november. Det gäller också att få folk och resurser på plats. Jag vet att man har vidtagit en rad åtgärder i syfte att få till stånd en snabbare process i de enskilda ärendena, och det bör resultera i väsentligt förkortade handläggningstider. Det är med det här som med allt annat, dvs. att det är en ökad tillströmning som har gjort att köerna har uppstått och väntetiderna blivit längre. Det är viktigt att påpeka att det inte är så att någon behöver vänta i kön om en anställning är aktuell. Om det brådskar kan en arbetsgivare, som vill ha besked om en arbetssökandes utländska högskoleutbildning och om hur den skall bedömas, få ett förhandsbesked från UHÄ. Erfarenheterna har visat att den möjligheten utnyttjas och att arbetsgivarna uppskattar mycket att de får denna service. Det är naturligtvis viktigt att ingen blir lagd åt sidan i ett ansökningsförfarande därför att det inte tillräckligt snabbt ges besked om meriterna eller betygsvärderingen, när en person i själva verket kan vara väl så kvalificerad för jobbet.

Herr talman! Maj-Lis Lööw säger att det är bra att vi diskuterar de välutbildade flyktingarnas situation. Ja, det är självklart. Men den som kommer till ett nytt land och behöver ett arbete måste någonstans börja. Vi måste tala om för flyktingarna — de allra flesta är också medvetna om detta — att de får börja i ett sämre, mer okvalificerat jobb. I princip gäller det alla flyktingar som behöver arbete, och då måste vi också diskutera alla. Jag skulle vilja ställa en fråga till invandrarministern. Det finns många storföretag som i dag behöver många okvalificerade arbetare. Vad gör ni för att ta upp en diskussion med dem, t.ex. med Volvo, Saab, Gränges Aluminium, Ericsson m.fl., som söker arbetskraft? Hur påverkar ni dem att verkligen ta emot flyktingar? Det gäller inte en och en, för då blir man aldrig färdig med de 7000, förutom de nya som kommer. Det måste alltså vara grupper, helst stora grupper, som man kan lösa problemen för på en gång. Tar ni sådana initiativ? Maj-Lis Lööw säger att man skall använda fantasin. Jag har talat med förmedlare som jobbar med flyktingverksamhet i dessa dagar, och de säger att de inte orkar, då detta är så byråkratiskt och så jobbigt. De pengar som skulle kunna användas rationellt är slut, och det handlar mera om tillgång till utbildningsmedel. Företagaren skall skriva en studieplan, som förmedlaren skall vidarebefordra till länsarbetsnämnden, där beslut fattas, varefter man får se om en flykting kan få arbete. Det går inte att jobba på det sättet när det är tusentals och åter tusentals människor som behöver komma ut i arbete. Vi vet dessutom att de svenska arbetsgivarna, såväl de privata som de offentliga, tyvärr annonserar efter arbetskraft med högre kvalifikationer än som skulle behövas. Regeringen får lov att ta tag i detta och förklara för arbetsgivarna att de måste bjuda till om de vill ha någon arbetskraft — vilket alla de som söker arbetskraft nu hävdar. I de allra flesta fall gör de också det. Det går alldeles utmärkt att lösa problemen med såväl arbete och utbildning som bostäder. Jag skulle ändå vilja veta vilka de okonventionella metoderna är, utöver fantasin.

Herr talman! Vi har diskuterat flyktingars arbete många gånger, och jag delar åsikten att de där det går att ordna skall få arbete även under väntetiden. Jag skall hålla mig i huvudsak till detta ämne, även om det bara är en liten del av problematiken — de här frågorna berör ofta bara små delar. De flesta arbeten kräver i dag en viss utbildning. Jag håller inte riktigt med Sigge Godins tal om att det inte behövs. För den som inte heller kan språket krävs det någon utbildning i svenska innan han kan börja arbeta, och sedan kan han varva arbete och vidare språkutbildning. Det är bra. Om flyktingarna här i landet kan få ett arbete som något så när motsvarar deras utbildning får de självförtroende. Det är svårt att börja på nytt på alla områden, och det är inte heller nödvändigt. Dessutom tillfredsställs vårt behov av deras insatser. Den som känner sig behövd och kan klara sig själv får ytterligare självförtroende, vilket är nödvändigt för många flyktingar. Jag håller inte heller med om Gullan Lindblads tal om att frågan om arbetskraften är den viktigaste frågan när det gäller flyktingmottagandet i dag. Det finns andra saker som är mer brännande. Vi måste försöka få de männi skor som har kommit hit att trivas, arbeta och vara de nya svenskarna, som vi ju vill att de skall vara när de bor här i landet. En del av detta problem beror på den politik som har drivits, där människor har förhindrats att arbeta. Det har skapat ett visst flyktingförakt och medfört en passivisering, som är ytterligare en svårighet när de sedan slussas ut i arbetslivet. När det gäller mottagandet av flyktingar är kanske inte det viktigaste att de har bostäder och arbete, utan flyktingarnas behov av skydd. När de har fått tillåtelse att stanna här skall vi se till att de både mår bra och gör en insats i det svenska samhället. Vi skall ge dem samma rättigheter och samma skyldigheter som svenskar har. De skall dömas efter samma lagar som vi, Osv.

Herr talman! Jag anser att just möjligheter att få ett arbete är bland det allra viktigaste att åstadkomma för flyktingar och sedermera invandrare. Jag tror inte att det är någon större divergens mellan Ragnhild Pohankas och min uppfattning i det avseendet. Vår omtanke om flyktingar och sedermera invandrare får inte sträcka sig bara fram till gränsen, dvs. att vi tar emot dem. Att därefter erbjuda dessa människor ett värdigt mottagande och ett värdigt liv, som innehåller arbete, bostad och allt detta, är vad jag avser med en positiv och generös flyktingpolitik. Jag har också tolkat det så, att just detta är vår samfällda ambition. Jag har hållit mig till den högutbildade arbetskraften, som denna interpellation närmast avser. Men det är givet att arbetslinjen måste gälla alla. Det är kanske ännu svårare för de icke så välutbildade att klara sig på arbetsmarknaden i Sverige. Det har emellertid hänt positiva saker. Jag har bl.a. sett att det startats ett försök i Norrköping med bidrag från invandrarverket. Fackorganisationer, arbetsförmedling, socialförvaltning och kommunens näringslivsenhet arbetar tillsammans. På det sättet kan man få ett samfällt engagemang, något som jag tror är viktigt i detta sammanhang. Det har pekats på att det är viktigt att man går ut med information till arbetsplatser och talar om för de anställda att de måste acceptera flyktingar som arbetskamrater. Jag tror, Maj-Lis Lööw, att just informationen till de fackliga organisationerna är mycket viktig, dvs. att få dessa och givetvis även arbetsgivarorganisationerna att ändra attityderna och se flyktingarna som en resurs och inte som ett problem, vilket i dag nog är fallet på en del håll. Sedan hoppas jag att vår nye AMS-direktör skall ha framgång med de krav han tidigare ställt när det gällt flyktingarnas rätt att få arbete. När han var länsarbetsdirektör i Malmöhus län framhöll han vikten av att flyktingarna snabbt kom ut i arbete. Jag önskar honom lycka till. När det gäller okonventionella metoder vill jag säga till invandrarministern: Låt arbetsgivarna helt enkelt kontakta flyktingförläggningarna, precis som en del landsting gjort och på det sättet kunnat finna arbetskraft som motsvarat deras önskemål och behov. Man kan då också, som man gör i Uppsalaprojektet, varva svenskundervisning och arbete.

Herr talman! Jag vill börja med att säga till Sigge Godin att fantasi kan räcka en bra bit. Det är ingen dålig egenskap, speciellt inte för en arbetsförmedlare. Jag är själv gammal arbetsförmedlare, och jag vet att man kan använda ganska mycket fantasi inom de byråkratiska ramar som ändå måste finnas och på det sättet få fram lösningar för de enskilda människorna. Sigge Godin säger att arbetsgivarna inte orkar med allt detta med bl.a. ansökningar till länsarbetsnämnden. Men om samhället skall betala en del av lönen under en introduktionsutbildning eller — om vi så vill — betala rekryteringsstöd, är det väl ändå rimligt att ställa vissa krav på arbetsgivarna, som får möjlighet att pröva denna arbetskraft. Det kan väl inte vara alldeles orimligt att kräva att de skall lämna in en ansökan till länsarbetsnämnden. Det behöver inte innebära att man gör en särskild ansökan för varje enskild person. Som Sigge Godin påpekade är det ofta fråga om stora arbetsgivare, som i dag har behov av en omfattande nyrekrytering. Det är precis detta som länsarbetsnämnderna skall diskutera med de stora arbetsgivarna. Det är inte i första hand jag som skall göra detta, utan vi har ju arbetsförmedlingen för bl.a. detta ändamål. Vad regering och riksdag kan göra är att ge arbetsförmedlingen erforderliga resurser. Om de stora arbetsgivarna har behov av arbetskraft, ligger det ju också i deras eget intresse att vidta dessa åtgärder. Det är inte ett stelt samhällssystem som gjorde att den irakiske ingenjören inte fick jobb på Billerud utan fick lära sig att trilla köttbullar. Jag vet inte om det finns särskilda AMS-kurser för sådan utbildning, men den kan ju ha kommit till sedan jag slutade som arbetsförmedlare. Det är emellertid trösklar och fördomar av annat slag som vi måste komma över, och vi måste på allt sätt underlätta för arbetsgivare att ta till vara denna resurs. Det är precis detta som Ragnhild Pohankas interpellation går ut på och som jag tycker att det varit intressant att få diskutera i dag. Får jag sedan bara nämna några exempel på framgångsrika projekt av just det slag som Ragnhild Pohanka åsyftar i sin interpellation, projekt där arbetsförmedlingen får särskilda resurser för att underlätta invandrares inträde på arbetsmarknaden. I Skellefteå har man satt i gång ett verkstadsprojekt i samarbete mellan Metallindustriarbetareförbundet, Verkstadsföreningen och länsarbetsnämnden. Länsarbetsnämnden i Västerbottens län informerade verkstadsföretag om vilken arbetskraft som fanns tillgänglig. I detta fall var det flyktingar och kvinnor, som erbjöds en yrkesutbildning med verkstadsteknisk inriktning. Utbildningen sker dels på AMU, dels på företagen, som sedan erbjuder anställning efter avslutad utbildning. Dessförinnan hade ett sextiotal handledare på företagen fått en sjudagarsutbildning. Detta är ett exempel på det som jag förstår att Sigge Godin efterlyser. För flyktingar som har sin bakgrund inom vårdyrken ordnar många landsting särskilt anpassade utbildningar som är avsedda att leda till svensk behörighet eller kompetens. För närvarande utbildar sig 140 flyktingar för sådant arbete inom den svenska vårdsektorn. I sex län erbjuds flyktingar högskoleutbildning med kompletterande teknisk utbildning, som varvas med praktik. Det blir allt vanligare att varva svenskstudier och arbete, och erfarenheterna härav är mycket goda. Sedan håller jag med om att det inte bara är arbetsgivarna som har ett ansvar i det här sammanhanget, utan det gäller i hög grad även de fackliga organisationerna, något som Gullan Lindblad var inne på. När jag i höstas tog upp dessa diskussioner i samband med att vi tog fram det särskilda regeringspaketet för att ytterligare övertyga kommuner och andra om att vi på arbetsmarknaden måste få ut dem som finns i flyktingförläggningarna och har fått arbetstillstånd, valde jag att inte bara diskutera med arbetsgivarna. Vi bjöd in arbetsmarknadens parter. De fackliga organisationerna — såväl de som representerar akademikerna och andra högutbildade som övriga fackliga organisationer — kom alltså med i dessa diskussioner.

Herr talman! Jag tackar för en konstruktiv debatt. Jag har lyssnat på vad som har sagts, och jag skall sedan jag sett hur det hela utvecklats återkomma till frågan, som är viktig för alla. Jag tycker också att det är utmärkt att varva svenskundervisning och arbete. Det är lätt att finna att högutbildade utlänningar uträttat mycket i Sverige inom forskning, kultur och arbetsliv i övrigt. När det gäller arbetsmarknaden i övrigt är det faktiskt så att Sverige skulle stanna, om de arbetstagare som kommer från andra länder stannade hemma en vecka. Vi måste alltså ta till vara de resurser som vi har i invandrarna och ge dem möjligheter att visa vad de går för och att leva ett värdigt liv.

Herr talman! Låt mig säga till Maj-Lis Lööw att det är just därför att också jag är gammal arbetsförmedlare som jag blir litet upprörd i de här frågorna. Jag har också under min tid som arbetsförmedlare mött precis det som jag har stött på i dag: byråkratin och krånglet. Man tror inte att arbetsförmedlarna själva skall kunna fatta beslut, utan det krävs en byråkratisk gång via arbetsförmedlingen och länsarbetsnämnden innan man vågar satsa på ett projekt. Det måste vi komma bort ifrån. Eftersom det är sådant krångel räcker det inte med fantasi. Fantasi har de — annars hade de inte fått det jobb de har. Jag vet att också Maj-Lis Lööw känner till och har upplevt att människor passiviseras och oerhört snabbt går ned sig. Efter bara några månader kan de vara mer eller mindre oförmögna att gå ut i arbetslivet. Låter man dem sitta månader och år på förläggning eller i en lägenhet kommer de aldrig ut i samhället. Det är enligt mitt sätt att se ett undermåligt samhälle som inte kan ge människor arbete när de vill arbeta. Maj-Lis Lööw gjorde en liten affär av att detta gäller de välutbildade och sade att vi inte skall diskutera dem här. Anledningen till att jag har tagit upp de andras situation är det svar som invandrarministern har lämnat och där hon beskriver det stora flertalet och de stora problem som finns omkring dem. Det är alltså inte bara fråga om dem som är välutbildade. Maj-Lis Lööw säger att när samhället går in med pengar måste samhället ändå kunna ställa vissa krav. Självfallet kan man göra det. Men man kan låta arbetsförmedlarna jobba rationellt på att lösa de här problemen. Vi har oerhört stora kostnader för förläggningsverksamheten och för det uppehälle som flyktingarna behöver och skall ha. Om man omvandlar de pengarna till insatser för att de skall få arbete och bostad kompletterat med språkundervisning direkt i arbetslivet är det helt enkelt en lysande affär. Ragnhild Pohanka sade att man ändå måste ha vissa svenskkunskaper. Jag betvivlar att man ens behöver ha det. Det är så många människor i vårt samhälle som talar engelska. Är man på en stor arbetsplats i behov av arbetskraft kan man också introducera de här människorna i arbetet via arbetsledare som talar engelska. Men viljan och fantasin måste vara stor också hos regeringen. Jag vidhåller min fråga: Vad är det för okonventionella metoder som arbetsförmedlarna skall använda? De vill nämligen ha svar på den.

Herr talman! Maria Leissner har, mot bakgrund av de kinesiska studenternas situation i Sverige, i en interpellation frågat mig, om regeringen är beredd att uppfylla löftena till de kinesiska studenterna om att förlänga deras visum, vilka åtgärder som i så fall kommer att vidtas för att försäkra sig om att så blir fallet och vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att studenterna i realiteten skall få de medel till fortsatta studier som anslagits till dem via Svenska Institutet. Sigrid Bolkéus har frågat utrikesministern om regeringen är beredd att aktivt verka för att kinesiska studenter skall få förlängt uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Sverige. Arbetet i regeringen är fördelat så, att det är jag som skall svara på frågan. Jag avser att besvara interpellationen och frågan i ett sammanhang. Regeringen beslutade den 13 juli 1989 att avsätta särskilda medel till de kinesiska studerande och forskare som befann sig i Sverige och som då inte ansåg sig kunna återvända till hemlandet. Stödet, som administreras av Svenska Institutet, gäller läsåret 1989/90. Samtidigt skulle dessa studenter och forskare samt de som inte fortsatte med biståndsfinansierade studier, om de så önskade, under motsvarande tid få möjlighet att stanna i Sverige utan att behöva ansöka om asyl. Jag har inhämtat att invandrarverket är mycket generöst vid behandlingen av ansökningar om uppehållstillstånd från kinesiska studenter, allt i enlighet med de intentioner som låg bakom regeringens beslut den 13 juli 1989. Behandlingen av deras ansökningar har kanske inte gått så snabbt som studenterna önskat, beroende på verkets stora arbetsbelastning. I dag har verket emellertid endast något fåtal ansökningar om uppehållstillstånd kvar att behandla. Detta innebär att ett stort antal studerande och forskare har sina tillstånd ordnade för innevarande läsår. Regeringens intention efter händelserna den 4 juni var att studenterna skulle ges möjlighet att få fortsatt tillstånd utan att behöva söka asyl. Detta har också skett. Det står emellertid var och en fritt att söka asyl. Jag är självfallet beredd att fortsätta att verka för att kinesiska studenter och forskare som fanns här den 4 juni 1989 skall få fortsatt uppehållstillstånd under innevarande läsår. Detta är heller ingen åtgärd som är specifik för Sverige utan det sker i en rad andra länder vilka har kinesiska studenter och forskare. I frågan om vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att studenterna i realiteten skall få de medel som anslagits till dem via Svenska Institutet har jag samrått med statsrådet Lena Hjelm-Wallén. Syftet med regeringsbeslutet den 13 juli var att låta de kinesiska studenter och forskare vilkas studievistelse i Sverige stod i begrepp att upphöra, temporärt och i avvaktan på den fortsatta händelseutvecklingen i Kina, få stanna i Sverige och fortsätta sina studier. Svenska Institutet gavs i uppdrag att administrera de 2 milj.kr. som avsattes för ändamålet. Hittills har 34 kinesiska studenter och forskare ansökt om att få komma i fråga för dessa bidrag, och 22 av dem har fått sina ansökningar beviljade. Avslagen har motiverats med att de 12 studenter det rörde sig om hade en studiegång och en studiefinansiering som var ordnad på annat sätt. Regeringsbeslutet avser emellertid perioden fram till den 30 juni 1990, och Svenska Institutet har informerat de kinesiska studenterna om möjligheten till förlängning. Med tanke på förhållandena i Kina är det, enligt vad jag har inhämtat, Svenska Institutets avsikt att bevilja de ansökningar om förlängning som redan kommit in och som man förutser skall komma in. Om situationen i Kina fortsättningsvis gör det svårt för de kinesiska studenterna och forskarna att återvända till sitt hemland, avser regeringen återkomma med de insatser som då bedöms lämpliga.

Herr talman! Jag ber att få tacka invandrarministern för svaret på min interpellation. När de kinesiska ledarna, åtminstone tillfälligt, hade krossat hoppet om demokrati i Kina genom massakern på Himmelska Fridens torg blev situationen för de kinesiska studenterna i utlandet mycket besvärlig. Många deltog i protestaktionerna och riskerar därför mycket långa fängelsestraff — och kanske värre än så — för kontrarevolutionära brott. Om de återvänder kommer de självfallet att straffas mycket hårt. Därför är det otänkbart för de allra flesta att återvända, åtminstone under nuvarande omständigheter. De har också varit mycket bekymrade över det eventuella tvånget att begära politisk asyl — det skulle utgöra ett starkt hot mot kvarvarande familjemedlemmar i Kina. Därför fick de i somras till stånd ett löfte från regeringens sida att kunna få en tillfällig förlängning av visumet och ett fortsatt studiestöd för att kunna klara sitt uppehälle här. När jag före jul interpellerade — det var väl över en månad sedan — var läget ett annat än i dag. Då var de kinesiska studenterna mycket oroliga därför att de inte hade fått svar på sina framställningar om förlängning av visumen, och de hade inte heller i särskilt många fall fått något studiestöd beviljat. Den panikkänslan gjorde att en stor grupp drevs att söka politisk asyl, i strid mot vad de egentligen ville, eftersom beskedet från invandrarverket dröjde. Nu har de flesta fått positivt besked, men enligt uppgifter jag har är det fortfarande flera som ringer varje dag till invandrarverket för att höra efter om den ansökan som i vissa fall inlämnades i mars förra året har blivit behandlad ännu. De har inte fått svar. Jag kan inte undgå att undra om det verkligen skall behöva vara så komplicerade fall att det dröjer nio-tio månader, kanske längre ändå, innan de får svar. De allra flesta har nu fått bifall till ansökningarna om studiemedel, och de kan därför med ganska stor trygghet se fram emot flera månaders vistelse till i Sverige. Frågan är: Vad händer under nästa läsår? Maj-Lis Lööw utlovar i sitt interpellationssvar en fortsatt välvillig behandling av de kinesiska studenterna. Jag noterar det tacksamt och undrar om Maj-Lis Lööw därmed är beredd att göra en utfästelse om en upprepning av sommarens beslut att garantera både en förlängning av visum för att kunna studera och en förlängning av möjligheterna att få ekonomiskt stöd för det.

Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att vi undviker nya panikkänslor, i den mån det har funnits sådana. De måste då ha byggt på någon form av missförstånd. Regeringen visade, tycker jag, mycket stor lyhördhet för den oro som vi förstod att de kinesiska studenterna i Sverige kände. Den s.k. 4 juni-rörelsen fick på kort tid företräde först hos utrikesministern, sedan hos biståndsministern och även hos invandrarministern. Vi försökte alla försäkra de kinesiska studenterna om att de självfallet inte skulle behöva återvända till sitt hemland under nuvarande omständigheter. Vi har också diskuterat med dem om att det i många stycken vore olyckligt om de skulle behöva söka asyl. Därför fick vi försöka hitta andra lösningar. Vi har också försäkrat dem om, precis som jag sade i mitt första svar, att om situationen i Kina gör det svårt att återvända kan de påräkna att få en fristad i Sverige också fortsättningsvis. Det var bra att vi fick den här debatten i dag. Tyvärr var det på grund av tidsskäl här i kammaren inte möjligt att ta den mycket snabbt före jul. För säkerhets skulle skrev vi till 4 juni-rörelsen och gjorde ett förtydligande, så att de kinesiska studenterna skulle slippa avvakta en eventuell interpellationsdebatt för att få ytterligare besked om att de inte behövde vara oroliga.
Herr talman! Det är sant att regeringen reagerade snabbt och lyhört på de kinesiska studenternas begäran om att få skydd i Sverige. Problemet var bara att invandrarverket inte riktigt förmådde få fram besluten under hösten. Därför uppstod en stor oro hos de kinesiska studenterna, och vissa greps av panikkänslor, vilket man mot bakgrunden nog ändå kan förstå. Framför allt blev de bekymrade när fler och fler av dem såg sitt visum gå ut, så att de i princip vistades illegalt i Sverige. Dessutom uppstod praktiska problem. Vissa var tvungna att avstå från planerade resor i Europa m.m. I dag är man inte lika bekymrad, för problemen har till viss del löst sig. Fortfarande finns dock ett flertal som inte fått något besked från invandrarverket. Det är väl ändå litet bekymmersamt. Jag hoppas att det inte beror på några problem i bedömningen, utan att det bara beror på invandrarverkets arbetsbelastning, och att de kinesiska studenterna kan räkna med trygghet, även om de ännu inte har fått besked.

Herr talman! Viola Claesson har till mig ställt frågor som berör mitt besök i Malaysia våren 1988. Under våren 1988 gjorde jag en längre resa i Asien. På inbjudan av miljöminister Stephen Yong besökte jag även Malaysia. Malaysia är en federal stat och eftersom jag närmast kom från Filippinerna gjorde jag ett 24 timmars besök i Sarawak i syfte att dels diskutera ett antal svensk-malaysiska samarbetsprojekt på energiområdet, dels — och framför allt — med de lokalt ansvariga diskutera frågor rörande avverkning av regnskogen på Borneo. Värd för besöket var James Wong, som är miljöminister i Sarawak. Efter besöket i Sarawak besökte jag Kuala Lumpur. Vad gäller energidiskussionerna i Sarawak diskuterade jag med SESCO, som är en organisation motsvarande Vattenfall, flera möjliga BITS-finansierade projekt. Det gällde bl.a. en studie om driftsäkerhet, minimering av överföringsförluster på transmissionssystemet, utbildning av montörer, chefsingenjörer etc. Ett flertal — sju stycken — av dessa projekt har nu realiserats. Vad gäller problemen kring regnskogsavverkningen, önskade jag på ort och ställe själv bilda mig en uppfattning. Men inte bara det. Jag ville också själv ta tillfället i akt att direkt till de ansvariga framföra den svenska regeringens syn på denna viktiga globala miljöfråga. Det fick jag alltså tillfälle att göra när jag träffade James Wong. Vid de samtalen framgick det klart att miljöminister Wong och jag ser på problemen med skövling av regnskogen på helt olika sätt. Som regeringens representant är det min skyldighet att föra samtal med andra länders regeringsrepresentanter — även om jag inte delar deras värderingar. Det är just de som har en annan värdering som vi måste påverka. Jag skulle inte kunna utföra ett internationellt miljöarbete om jag inte särskilt lade ned arbete på att påverka meningsmotståndare. Vad gäller det stora dammbygget i Sarawak, fick jag under besöket bekräftat att det har lagts på is, vilket jag hälsade med stor tillfredsställelse. Bygget skulle ha fått stora negativa effekter för den lokala befolkningen, för att inte tala om flora och fauna. Avslutningsvis vill jag framhålla att regeringen ser med stor oro på den pågående skövlingen av världens regnskogar. Dagarna före jul fattade FN det formella beslutet att hålla en konferens om miljö och utveckling år 1992, 20 år efter Stockholmskonferensen. På dagordningen står då sådana frågor som avskogning, ökenutbredning samt slutandet av en global klimatkonvention. Inom ramen för detta arbete kommer regeringen att med kraft driva bl.a. frågan om ett stopp för den rovdrift av regnskogarna som pågår på många håll.

Herr talman! Tack för svaret. Dokumentärfilmen ”Tong Tana” har visats på svenska biografer. På åhörarläktaren sitter representanter för filmteamet, och det intresserar dem mycket vad Birgitta Dahl har att säga. Jag har sett filmen ”Tong Tana” och jag hoppas att Birgitta Dahl också har gjort det. Filmen är lärorik och den upprör. Den handlar om dollarns makt och ett ursprungsfolks kamp för sin skog. tillfällighet på Birgitta Dahl i Sarawak när hon var där för att träffa den ökände miljöministern och skogsägaren James Wong. Han är en av världens rikaste män. Enligt vissa källor äger han eller åtminstone kontrollerar han regnskog på 650 000 hektar i Sarawak. Han äger också en tidning, som naturligtvis med glädje har återgivit Birgitta Dahls besök och sammanträffande med James Wong. Statsrådet säger i sitt svar att det är hennes skyldighet att föra samtal och påverka andra länders representanter även om de har andra värderingar. Hur har hon då påverkat James Wong? Birgitta Dahl har ju den unika möjligheten att kräva motprestationer i utbyte mot svenska projekt. Birgitta Dahl bekräftar att hon redan medverkat till sju realiserade energiprojekt i James Wongs Sarawak. Det är i samma område där ursprungsbefolkningen och regnskogarna skadas av Wongs råa politik. Detta trots att Birgitta Dahl själv fått erfara, som hon säger, att Wong ser på problemen med skövling av regnskogen på ett helt annat sätt än hon själv. Sveriges miljöminister har därför direkt medverkat till att en regnskogsskövlare fått hjälp med svensk teknik, med svenska kraftverksprojekt och utbildningsstöd. Jag tycker att detta är mycket anmärkningsvärt, Birgitta Dahl. Vilka övriga insatser håller Sverige på att fullfölja i Malaysia och Sarawak? Jag tycker att alla papper måste komma på bordet om vilka affärer som är på gång och vilket moraliskt stöd skogsskövlarna på Borneo ytterligare har fått av representanter för den svenska regeringen och svenska affärsintressen. När det svenska filmteamet träffade på Birgitta Dahl i Sarawak var hon i sällskap med tio svenska män som tycktes representera svenska företagsintressen. Var det så, Birgitta Dahl? Var det en affärsresa snarare än en miljöresa det hela handlade om? Jag är väldigt intresserad av att få besked på den punkten. Med tanke på det starka engagemang Birgitta Dahl ändå ger uttryck för i sitt interpellationssvar när det gäller att rädda regnskogen måste jag också ställa följande frågor: Vad har miljöministern gjort för att försöka stoppa affärerna med tropiskt virke från Malaysia och Borneo? Landet är nämligen den näst största exportören av sågat tropiskt virke till Sverige. Den bästa insats Birgitta Dahl kan göra snabbt borde vara att bromsa skövlingen genom att kräva stopp för regnskogsimporten till vårt eget land. Jag undar om Birgitta Dahl har försökt göra det eller om hon är beredd att medverka till någonting sådant. Statsrådet säger också i sitt svar att det är hennes skyldighet att föra samtal och påverka. Hur har Birgitta Dahl påverkat James Wong i Sarawak? Det vill jag framför allt veta.
Herr talman! Det är riktigt att det samtidigt med mig befann sig i Sarawak en delegation representerande SwedPower, som i många länder medverkar till att överföra miljövänlig och resurshushållande teknik. Detta är SwedPowers uppgift och det är vad det också rörde sig om i det här fallet. Det är alltså fråga om teknik som kan minska miljöförstörelsen och öka effektivite ten vid användning av energi. Representanterna för SwedPower ingick inte i min delegation. Som jag inledningsvis sade var besöket i Sarawak ett led i en längre resa som började i Japan, fortsatte till Filippinerna — där jag också besökte Asiatiska Utvecklingsbanken — och sedan via Sabah och Sarawak gick till Kuala Lumpur. Jag har tidigare besökt Kina, Indien och Indonesien. Vid alla dessa tillfällen har min avsikt varit att föra mycket ingående samtal om behovet av att satsa på en miljövänlig och resurshushållande teknik när dessa länder skall utvecklas, och att diskutera på vilket sätt Sverige kan bidra till att överföra god teknik på samma sätt som vi nu försöker göra när det gäller Östeuropa, t.ex. Polen och de baltiska republikerna. Jag betraktar detta som utomordentligt viktigt. Utvecklingen i den region som vi nu talar om kommer att bli helt avgörande under de närmaste decennierna. Där bor en majoritet av världens befolkning och man har den snabbaste folkökningen. Det pågår en industrialisering i stor skala, och jag förskräcks över den teknik som då används, eftersom den kommer att ödelägga dessa länders miljö och också leda till att de globala miljöproblemen ökar kraftigt. Det var dessa problem jag diskuterade med Asiatiska Utvecklingsbanken och de regeringsföreträdare jag träffade i de olika länderna. Jag betraktar detta som en utomordentligt viktig uppgift. I den mån som svenska företag har bra teknik och kan medverka till att föra över denna skall naturligtvis också de medverka i det. Jag förde särskilt viktiga samtal med Asiatiska Utvecklingsbanken, eftersom den ju har ett avgörande inflytande på om man kan länka in utvecklingen på rätta vägar. Jag agerade då som man från Sveriges sida alltid gör i sådana sammanhang i de regionala bankerna lika väl som i Världsbanken, dvs. jag försökte styra över insatserna till sådant som skall främja en god utveckling. Det finns nämligen mycket i det förflutna som har varit i strid med avgörande krav på en resurshushållande utveckling när det gäller miljön.

Vi har sådana projekt inom ramen för det svenska biståndet, och jag vill meddela Viola Claesson att det finns sådana även på Borneo.

Herr talman! Birgitta Dahl talade mångordigt om de insatser som hon har gjort genom att diskutera med olika personer för att medverka till att miljövänlig och energisnål teknik kan överföras med hjälp av svenska företag till olika länder. Det är väl ändå så, att SwedPower representerar svenska affärsintressen, Birgitta Dahl? Det är möjligt att det var tio representanter från SwedPower som råkade vara där samtidigt som Birgitta Dahl. Vi förstår att det i vilket fall som helst inte var en ren tillfällighet. Det var i varje fall delvis en affärsresa. Birgitta Dahl hänvisar till en internationell FN-konferens 1992 om miljön, och det räcker verkligen inte långt. Eftersom Birgitta Dahl har ett sådant engagemang för regnskogen och har varit i Sarawak och diskuterat med James Wong tror jag att hon känner till att regnskogsskövlingen i området är fullbordad om fem eller sex år. Det innebär att om två år när den här internationella konferensen skall äga rum, där man skall diskutera dessa problem såväl när det gäller Borneo som andra områden, har hälften av den ytterst värdefulla regnskogen försvunnit. Det är därför jag, i likhet med så många andra, kräver snabba åtgärder. Trots att Birgitta Dahl har unika möjligheter att påverka och pressa en sådan regim som den hon har träffat i Sarawak vill hon i utbyte mot svensk hjälp — det handlar t.o.m. om utbildningsstöd — tvinga fram att skövligen upphör. Men miljöministern kan inte här ge mig ett enda bevis på att så har skett. Det är det som jag har efterlyst. För att avsluta med ytterligare ett par exempel på vilken förskräcklig person miljöministerns kollega i Sarawak är vill jag tala om att han fällt påståenden som ”Det regnar alldeles för mycket på Borneo. Det hindrar mig från att spela golf. Det bästa sättet att förbättra sin golf är att hugga ner regnskogen.” Jag tror inte att han fällt sådana yttranden direkt till Birgitta Dahl, men han har fällt liknande yttranden i Tong Tana, och därför förstår vi att han stoltserar med sin råhet. Jag begriper inte hur Sveriges regering och Birgitta Dahl kan både stödja och medverka till att hjälpa regimer som fördärvar och skövlar på det sätt som man gör i Sarawak. Förresten hyllar James Wong Husqvarnasågen som man använder vid skogsskövlingen. Det är också svensk teknik, Birgitta Dahl!
Herr talman! Jag vill med en viss skärpa säga till Viola Claesson att det är en alldeles stollig inställning, att det skulle vara fel att ha kontakter och föra samtal med dem som behöver förändras. 1992 års konferens skall inte vara en konferens där detta skall diskuteras, utan då skall det förhandlingsarbete i vilket Sverige spelar en ledande roll och som redan har satts i gång vara så långt framskridet att det senast då skall finnas globala, bindande konventioner färdiga att underteckna. Redan nu arbetar emellertid Sverige i en rad länder med projekt för att motverka miljöförstörelsen och med skogsprojekt. Vi för åtskilliga ganska skarpa samtal med olika länders regeringar. Dessa diskussioner och förhandlingar präglas inte av någon idyll, och det var det inte heller när jag var i Sarawak. Det var heller inte någon idyll när jag var i Kuala Lumpur och tog upp mänskliga rättighetsfrågor på grund av att man där hade fängslat bl.a. partivänner till mig. Dessa mycket hårda diskussioner ledde till att åtskilliga av dessa därefter frigavs. För att kunna bedriva ett effektivt arbete måste jag söka upp och, om det behövs, gräla med och göra allt för att påverka dem, vars politik vi anser utgör en fara, vare sig det handlar om mänskliga rättigheter eller om miljöförstörelse.

Herr talman! Jag vill också med skärpa inpränta att jag aldrig har kritiserat, och aldrig tänker kritisera, att det förekommer miljökonferenser och överläggningar mellan olika parter och olika länders representanter. Det är fullständigt självklart. Birgitta Dahl behöver inte använda några minuter för att polemisera i den frågan. Jag talar i stället om att man skall använda dessa tillfällen på ett sådant sätt att det verkligen händer någonting i praktiken. Att jag tycker att det här besöket och händelseutvecklingen i samband med och efter besöket är så anmärkningsvärda, beror på att det mera har liknat en affärsresa än en miljöresa, Birgitta Dahl. Återigen ställer jag frågorna: Vad har hänt som har förbättrat läget när det gäller ursprungsbefolkningen, penanerna, och de skogsområden som de lever i? Vad har hänt efter besöket, efter de avtal som har slutits och efter de fullgångna projekt mellan svenska intressenter och Sarawak och Malaysia, som bevisar att regnskogsskövlingen minskar? Jag vill upprepa ytterligare en fråga: Tänker Birgitta Dahl medverka till att vi kan stoppa importen av ädelträ från Malaysia? Det är den näst största exportören till Sverige av sågat ädelvirke. Det är en uppgift som jag har fått genom Utrikespolitiska Institutet. Birgitta Dahl har faktiskt inte ens försökt dementera den. Till sist vill jag ta upp en sak som deltagarna i det svenska filmteamet och en del andra som har fått kännedom om det undrar över. Birgitta Dahl tycks ha uträttat ganska mycket när det gäller svenska projekt under sitt besök på 24 timmar. Om Birgitta Dahls ärende verkligen var att påverka i miljöhänseende för att spara energi åt ett land långt borta, varför var då sekretessen så hård kring det här som inte kallades för en delegation, dvs. de tio affärsmännen från SwedPower och andra i sällskap med Birgitta Dahl? En journalist som fanns där samtidigt med det svenska filmteamet fick nämligen inte ta bilder. Towe Matre, som jag har talat med, säger att Birgitta Dahl sade till henne efter en klapp på huvudet: ”Det här är alldeles för känsligt, lilla vän.” Eftersom Birgitta Dahl mera har beskrivit de projekt som har genomförts än i praktiken genomförda miljöprojekt, börjar jag förstå att det har varit känsligt.
Herr talman! Den beskrivning som Viola Claesson nu ger — och som liknar en artikel i Expressen i december — är faktiskt helt felaktig när det gäller vad som hände. Något sådant yttrande har jag aldrig fällt. Vi kom fram vid 23.30-tiden på natten, och av en händelse träffade vi på teamet. Då sade jag att det var för sent för den intervju som de ville göra, men jag erbjöd mig att träffa dem vid frukosten tidigt nästa morgon. De infann sig inte. De hade väntat i flera veckor på att få en intervju med James Wong. På deras vägnar krävde jag att de skulle få göra en sådan. Jag sade att den svenska regeringen anser att journalister bör få tillfälle att ställa de frågor de vill ställa till honom. De fick göra det, tack vare att jag intervenerade till deras förmån. Alla möjliga andra uppgifter som har figurerat är icke korrekta.

Herr talman! Ivar Franzén har frågat finansministern om regeringen avser att lägga förslag om att el bör prissättas med utgångspunkt från den långsiktiga marginalkostnaden. Ivar Franzén har vidare frågat om vilka åtgärder regeringen i så fall avser att vidta för att neutralisera de negativa effekterna på bl.a. industrins konkurrenskraft och elvärmeabonnenternas boendekostnader som en övergång till ett elpris baserat på långsiktig marginalkostnad innebär. Arbetet inom regeringskansliet är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Behovet av ny elproduktionskapacitet kommer att medföra höjda kostnader i elproduktionen. Detta kommer att påverka prisnivån, vilket också är önskvärt. Höjda elpriser innebär bl.a. en ökad ekonomisk stimulans till att hushålla med elenergi. Det är viktigt att vi kan utnyttja elsystemets sammanlagda produktionsoch distributionsresurser på ett effektivt sätt. I ett internationellt perspektiv anses den svenska elmarknaden fungera väl i detta avseende. En viktig orsak till detta är att staten har undvikit att gå in och reglera eller styra elprissättningen. Det finns enligt min mening inga skäl att ändra på detta förhållande. Vi kan dock — som jag nyss nämnde — förutse prishöjningar på el under 1990-talet. Orsaken till dessa är inte enbart behovet av ny elproduktionskapacitet. Under 1980-talet har prishöjningar hållits tillbaka av bl.a. överskottssituationen på elmarknaden, som också Ivar Franzén berör i interpellationen. De höjda elpriserna kommer att medföra höga vinster i delar av den existerande kraftproduktionen. Regeringen har i december 1989 tillkallat en särskild utredare för att utreda frågan om kraftföretagens vinster. Utredaren skall bl.a. bedöma storleken av de vinster som kan uppkomma i kraftindustrin som helhet eller inom vissa typer av kraftföretag. Om utredaren finner att dessa vinster blir betydande skall denne redovisa lämpliga åtgärder för att vinsterna i ökad utsträckning skall kunna komma hela samhället till del. De kommande prishöjningarna på el kan komma att innebära påfrestningar för bl.a. den elintensiva industrin. Detta gäller särskilt om elprishöjningarna blir avsevärt större i Sverige än i våra konkurrentländer. Regeringen har därför tillkallat en särskild utredare för att undersöka hur konkurrensförhållandena för den elintensiva industrin påverkas under kärnkraftsavvecklingen. Utredaren skall bl.a. redovisa förslag till åtgärder som leder till rimliga konkurrensvillkor och värnar långsiktiga överlevnadsmöjligheter för den elintensiva industrin. De förslag som utredaren lägger fram skall syfta till att underlätta en anpassning till de elprishöjningar som mot bakgrund av högre kostnader i elproduktionen är nödvändiga och önskvärda av samhällsekonomiska skäl. Utredaren skall redovisa resultatet av sitt arbete den 1 mars i år. När det gäller boendekostnaderna i elvärmda hus har regeringen uppdragit åt planoch bostadsverket och statens energiverk att bedöma den reala kostnadsutvecklingen till år 1995 för uppvärmning av eluppvärmda bostäder. Inför den energipolitiska propositionen som planeras till hösten 1990 utreder vidare statens energiverk på regeringens uppdrag möjligheterna att ersätta elvärmen i bostäderna. Regeringen avser att återkomma till dessa frågor i den energipolitiska propositionen hösten 1990.

Herr talman! Jag tackar miljöoch energiministern för svaret. Det är ett intressant svar, men det undviker att beröra problemets kärna. Jag delar statsrådes uppfattning att vi skall undvika en statlig reglering av elpriset. Det är tvärtom angeläget att vi förbättrar energimarknadens funktion, reducerar den monopolliknande situation som i dag råder och skapar en ökad konkurrens på energimarknaden. Det prispressande överskott på el som har funnits de senaste fem åren har inte skapats av fristående aktörer, utan av huvudaktörerna på elmarknaden. Deras totala grepp om marknaden har gjort det möjligt att hantera kärnkraftens miljardförluster, genom att utnyttja befintlig vattenkrafts stora vinster. Det dagsaktuella problemet är att det i debatter och i utredningar sker en närmast ohederlig sammanblandning av kostnad och nya prissättningssystem, vilket ger en helt felaktig bild av beslutsunderlaget för hur vi kan och bör förnya vårt elproduktionssystem. Ett tydligt exempel på detta är utredningen om ett miljöanpassat energisystem som statens energiverk och naturvårdsverket svarar för. Utredningen visar klart att det finns goda möjligheter att åstadkomma ett miljöanpassat energisystem som klarar kärnkraftsavvecklingen och lämnar de fyra stora Norrlandsälvarna orörda utan att vi behöver öka koldioxidutsläppen. Men det är inte budskapet om de goda möjligheterna att åstadkomma ett miljöanpassat energisystem som dominerat i pressen, utan man har där talat om de höga elpriser som anses bli följden om vi genomför detta system. ”Elpris över en krona, om vi väljer ett miljöanpassat energisystem” har varit en vanlig tidningsrubrik. Detta ger en falsk bild av verkligheten. I ett av miljöalternativen räknar statens energiverk med en elanvändning på 103 TWh, dvs. miljarder kilowattimmar, per år. Av dessa utgörs ca 75 TWh av befintlig billig vattenkraft och redan utbyggd kraftvärme och mottryckskraft. Den genomsnittliga kostnaden för denna elström överstiger inte 10 öre per kilowattimme. Av återstoden beräknas 8-10 TWh produceras med vindkraft och 17-20 TWh med ny kraftvärme och mottryckskraft. Genomsnittskostnaden för denna produktion behöver inte överstiga 40 öre per kilowattimme. Till detta kommer att ett par TWh el måste produceras med kondenskraft baserad på olja för att klara belastningstoppar och som reserv vid driftstörningar. Det kommer att kosta ca 1 krona per kilowattimme. Om vi summerar detta får vi en genomsnittskostnad på ca 19 öre per kilowattimme, dvs. ganska obetydligt över dagens genomsnittspris som ligger på 15-16 öre. Det man talar om i utredningen är inte verkliga kostnader utan ett antagande om priset baserat på vad elströmmen kostar att producera i det senast byggda och dyraste kraftverket och ett antagande om att priserna på biobränslen kommer att fördubblas på grund av höga koldioxidavgifter på kol och olja. Det föreslagna prissättningssystemet skapar nästan otroliga övervinster, dvs. intäkter som inte motsvaras av några som helst kostnader. Detta utgör en fri resurs som i och för sig kan återföras till näringsliv och konsumenter. Om vi utgår från ett elpris till konsumenterna på ca 1 krona och antar att distributionskostnader, skatter m.m. utgör 40 öre, återstår 60 öre som ersättning för elen från kraftverket. Genomsnittskostnaden för befintlig vattenkraft, kraftvärme och mottryck är ca 10 öre. Vinsten är då 50 öre per kilowattimme, vilket motsvarar 37,5 miljarder kronor. Till detta skall läggas en vinst på ca 40-60 öre per kilowattimme från tillkommande vindkraft och kraftvärme, vilket späder på detta belopp med ytterligare 4-5 miljarder kronor. Vi får med detta nya system ett belopp om 42 miljarder kronor som inte motsvaras av några direkta kostnader. Detta motsvarar hälften av momsintäkten för år 1989. Det är mycket angeläget att vårt handlande inte styrs av tron att detta utgör verkliga kostnader. Det har ägnats spaltkilometer åt att beskriva hur svensk energiintensiv industri kommer att slås ut av orimligt höga elpriser. Det är fråga om elpriser som inte är motiverade av verkliga kostnader och som skapar en orimlig vinst och en gigantisk kapitalöverföring från industri och konsumenter till ett fåtal kraftföretag. Min följdfråga till miljöoch energiministern är: På vilket sätt avser regeringen, utöver vissa utredningar, att aktivt medverka till att klarlägga hur stor den verkliga kostnaden för ett valt energisystem är och hur olika prissättningssystem påverkar priset på energi? Jag tror att ett sådant klarläggande är mycket viktigt för att få ett korrekt beslutsunderlag och framför allt för att inte felaktiga och felstyrande opinioner skall bildas som försvårar för oss alla att fatta de riktiga och optimala besluten. Det är mycket angeläget med en konkret, helhjärtad och massiv insats på detta område så att det svenska folket får en korrekt bild av vad olika energisystem kostar.

Herr talman! Ivar Franzén har rätt i att det i onödan blir en stor förvirring i debatten när man blandar ihop frågorna om långsiktiga marginalkostnadsberäkningar med det pris som verkligen tas ut och som i ett system som vårt beror på hur marknaden fungerar och hur den påverkas av olika faktorer. Jag kan försäkra Ivar Franzén att sakfrågan mycket ingående har diskuterats i det arbete som nu pågår både i den grupp som består av fyra personer, och som skulle kunna döpas till fyrklövern om inte centern och Ivar Franzén har något emot det, och inom regeringen inför den kommande propositionen. Det gäller bl.a. den lämpliga avvägningen mellan olika faktorer samt den effekt de får framöver på priset, energiomställningen och för hushållens och industrins situation. Det är alldeles riktigt att det pris som i dag tas ut inte motsvaras av den långsiktiga marginalkostnaden. Det är riktigt att vi har kunnat hålla en låg kostnad tack vare att den billiga vattenkraften har kunnat väga emot de högre produktionskostnader som vi har i kärnkraftverken. Detta gäller särskilt för de senast byggda kärnkraftverken. Detta förhållande har huvudsakligen varit till stor nytta, eftersom detta är skälet till att vi i Sverige har så låga elpriser. Detta har i sin tur gynnat industrin och gjort det möjligt att utnyttja el för att ersätta olja, dock endast under en övergångstid. Det är också korrekt att det är ett problem att vi i dag egentligen har ett för lågt pris på el på grund av överkapaciteten. Detta skapar många problem inom energipolitiken och för framtidsplaneringen. Var vi kommer att hamna beror på vilken produktionskapacitet vi kommer att få i förhållande till behovet. Det finns två sätt att långsiktigt garantera rimliga elpriser i Sverige. Det ena är att fortsätta att bygga ut för en överkapacitet som tvingar kraftföretagen att realisera elen. Detta är en från samhällsekonomisk synpunkt och från miljösynpunkt mycket olämplig lösning. Det andra sättet är att se till att effektivisera elanvändningen så att den gamla billiga vattenkraften kan klara uppgiften att balansera priset så att det hålls på en rimlig nivå. Jag vill därför med stor kraft understryka att en effektivisering av elanvändningen är det bästa sättet att motverka många av de problem som Ivar Franzén har tagit upp i sin interpellation och i sitt inlägg.

Herr talman! Med tanke på den inriktning som Birgitta Dahl deklarerar här måste jag önska ”fyrklövern” lycka till och får bara innerligt hoppas att den behåller en grön färg. Då finns det utomordentliga möjligheter till en viss bredd i kommande energibeslut. Det är mycket glädjande att det finns en så god samstämmighet mellan miljöoch energiministerns synpunkter och mina, och jag hoppas att en sådan överensstämmelse också skall komma att föreligga mellan hennes efterträdare och mig. Jag vill ytterligare kommentera två saker, och även ställa en följdfråga. Låt mig först ta upp frågan om kostnaden för överkapaciteten. Man kan se den frågan som ett exempel på hur debatten kan vilseleda. I debatten har den samhällsekonomiskt olönsamma överkapacitet som Birgitta Dahl nu talar om framställts som något för svenska konsumenter mycket välsignelse bringande. Jag nämner i min interpellation att vi har en överkapacitet inom elproduktionen av sådan storlek att om t.ex. O 3 eller Forsmark 3 skulle ha fungerat på en fullt ut konkurrensutsatt marknad, skulle dessa reaktorer ha gått med en förlust på ca 1000 milj.kr. per år, som kunde ha fångats upp av den billiga vattenkraften. Det krävs en pedagogiskt storartad insats för att i detta skede få svenska folket att genomskåda kraftbolagens visserligen företagsekonomiskt delvis riktiga men i övrigt missvisande information om betydelsen av att vi bygger nya kondenskraftverk. I den proposition som lades fram i går talas det också om ett investeringsprogram där Vattenfall får stora belopp för utbyggnad av värmekraft, som till icke oväsentliga delar är kondenskraft. Om jag minns rätt omfattar detta investeringsprogram ca 5-6 miljarder under en treårsperiod. Det är viktigt att föra fram en effektivare energianvändning som den miljömässigt och ekonomiskt riktiga lösningen, men, Birgitta Dahl, varför är satsningarna så blygsamma i just det avseendet? Varför har alla stöd tagits bort, varför har kommunala energirådgivare avskaffats osv? Birgitta Dahl säger att detta är en viktig fråga, och det är vi överens om. Men varför har det då sedan 1985 förekommit en konsekvent nedrustning på detta område? Tänk så mycket mer vi skulle ha hunnit med och hur mycket bättre situationen skulle ha varit i dag, om den satsning som påbörjades av Fälldinregeringen fått fortsätta och inte hade avbrutits så beklagligt av Birgitta Dahl!

Herr talman! Det är inte så att vi inte satsar. Tvärtom beslöt vi för snart två år sedan i samband med 1988 års energiproposition om en betydande satsning på effektivare eloch energianvändning. Då anslogs 150 milj.kr., och det sades att det var en del i en större satsning på 400 milj.kr. som skulle göras och att nästa steg skulle tas sedan vi hade kunnat utvärdera hur den första satsningen hade fallit ut. Nu har det gått så bra att vi utan att avvakta utvärderingen har anslagit 50 milj.kr. i årets budget. Det är ett uttryck för att vi prioriterar detta område. Också i de pågående energiforskningsprogrammen är detta ett prioriterat område. I det investeringsprogram som redovisas i budgeten ingår förslag om ett antal anläggningar. Jag vill påminna Ivar Franzén om att vi dels mycket klart uttalar att vi skall ge företräde åt kraftvärmeproduktion och om att vi inte har tagit ställning till de enskilda anläggningarna utan att dessa skall prövas. Jag kan inte utesluta att det blir någon kondensanläggning. Det kan finnas skäl som motiverar en sådan men som jag inte skall gå närmare in på här. Regeringens prioriteringsordning är dock alldeles klar. Jag vill avslutningsvis säga två saker till Ivar Franzén. Med anledning av fyrklöverdiskussionen vill jag peka på att Helga Henschen en gång på socialdemokraternas vägnar sade så här i just denna fråga: Vår gröna dröm är röd. Jag vill understryka för Ivar Franzén att det här nog är en rödklöver. Jag hoppas dock att vi också från den utgångspunkten skall finna vägar till breda lösningar i energifrågan. Allra sist vill jag tacka Ivar Franzén för många intressanta debatter i energifrågan. Jag är alldeles säker på att vi återkommer i miljöfrågan.

Herr talman! Det är nivån och bredden på satsningarna för en effektivare energianvändning som jag riktar kritik emot. Vi har olika ståndpunkter i det avseendet. Vi menar från centerns sida att sådana är så angelägna att hela svenska folket måste delta. Det räcker inte att kraftbolag och ytterligare utvalda får pengar och i och för sig på ett bra sätt för utvecklingen vidare. Den breda satsningen, som ger resultat, är de mångas insatser, och medvetenheten om detta har på ett beklagligt sätt minskat under åren sedan 1985, som vi ser som förlorade år.

Vad gäller biobränslen vill jag peka på att de förädlade biobränslena tyvärr i stort sett slagits ut under de senaste åren med låga oljepriser. Det finns kvar en pelletsfabrik och ett par tre brikettfabriker. Detta är en viktig resurs när vi nu skall öka användningen av bioenergi. Jag skulle vilja lägga miljöoch energiministern verkligt varmt om hjärtat att vi här måste få en utvecklingsmöjlighet. Vi har här ett bränsle som är nästan lika koncentrerat som olja och vars användning därmed inte är så begränsad till växtplatsen. Något som det också är utomordentligt viktigt att vi får satsa på och utveckla är förgasningstekniken. Jag vill poängtera att förnyelsen av vårt energisystem är en fråga för hela svenska folket. Jag tror att vi har ett gemensamt ansvar för att försöka ge en sådan sakligt bred information som skapar opinion och förutsättningar för att vi får hela svenska folket att medverka. Med detta vill jag också verkligen tacka energiministern för många intressanta, ibland något hårda debatter, som jag tycker ändå har skapat en betydande förståelse oss emellan, även om — vilket jag måste beklaga — besluten i regeringen inte alltid blivit de som jag har hoppats på.

Herr talman! Hans Leghammar har frågat mig om regeringen kan acceptera att produktionen av klorblekt massa ökar och vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att minska användandet av klorblekt massa. Låt mig först slå fast att ett viktigt mål för miljöarbetet är att ämnen och produkter som är skadliga för människors hälsa eller för miljön så långt som möjligt ersätts med sådana som är mindre skadliga och helst ofarliga. Utsläpp från bl.a. industrin måste minskas till oskadliga nivåer. Massaindustrin svarar för de största utsläppen i Sverige av klorerade organiska föreningar. Framställning av klorblekt massa innebär en allvarlig mil jöbelastning som industrin, bl.a. till följd av samhällets krav, arbetar intensivt med att reducera. Likaså kan hanteringen av klorblekta produkter medföra miljöproblem när de blir avfall. Genom 1988 års miljöpolitiska riksdagsbeslut skärptes kraven för utsläpp av organiska klorföreningar från tillverkning av klorblekt massa. Bl.a. skall åtgärder ha påbörjats i massabruken senast år 1992 för att minska klorutsläppen till 1,5 kg klor per ton massa. Utsläppen beräknas minska med 60-70 90 under en tioårsperiod, räknat från 1984 års nivå. Industrin ligger nu väl framme i förhållande till denna tidsplan. Naturvårdsverket har vidare fått regeringens uppdrag att senast den 30 mars 1990 redovisa en avvecklingsplan för utsläpp av klorerade organiska ämnen från skogsindustrin. Jag kan också nämna att Nordiska ministerrådet kommer att redovisa en gemensam nordisk plan för begränsning av utsläppen från massafabriker. Planen skall behandlas i Nordiska rådet i februari 1990. Sverige arbetar också aktivt tillsammans med övriga nordiska länder för att få till stånd motsvarande överenskommelser med samtliga Östersjöstater och Nordsjöstater. Arbetet drivs inom Helsingforskonventionen, Pariskonventionen och den tredje Nordsjökonferensen. Jag har också tagit upp frågan med miljöministrarna i Sovjetunionen och de baltiska republikerna. Jag har då framhållit vikten av att lösa dessa länders stora miljöproblem i samband med tillverkning av pappersmassa och redovisat de möjligheter som finns till miljövänlig produktion. Sverige har även vid överläggningar inom EG informerat om den svenska synen och om vidtagna åtgärder. Användningen av klorblekt massa bör, enligt min mening, upphöra i pappersproduktion där sådan massa inte behövs av särskilda skäl. Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen redovisat uppgifter om vilka pappersprodukter som innehåller klorblekt massa och vilka organiska klorföreningar, inkl. dioxiner, som förekommer i massan som en följd av klorblekningen. Kemikalieinspektionen anser att klorblekta hygienprodukter i princip bör försvinna och föreslår att branschen redovisar eventuella områden där endast en klorblekt produkt kan fullgöra produktens alia funktionskrav. Kemikalieinspektionens rapport bereds för närvarande i regeringskansliet. Genom en kombination av olika insatser räknar jag med snabbare övergång till miljövänligare produktion och renare prc'vkter. Exempel på sådana insatser är hårdare ställda krav vid omprövning av villkor för skogsindustriella anläggningar för framställning av klorblekt massa samt överläggningar som jag haft med branschorganisationer. Ett annat exempel är det i budgetpropositionen presenterade förslaget att kemikalielagen förtydligas så att skyldigheten för producenter och importörer att ersätta skadliga kemiska produkter med oskadliga eller mindre skadliga, den s.k. substitutionsprincipen, klart framgår av lagen. Ytterligare exempel på åtgärder är att genom olika informationsinsatser öka konsumenternas miljömedvetenhet. Jag vill här nämna att regeringen under hösten tog initiativ till att införa en miljömärkning av produkter i Sverige. Syftet med denna märkning är att konsumenterna skall kunna få väg ledning om hur man väljer de minst miljöbelastade produkterna när man handlar. Genom detta kommer marknaden själv att kunna styra mot en övergång till mindre farliga produkter. Arbetet med kriterieutveckling pågår. De första produkterna med miljömärket väntas finnas på marknaden om cirka ett halvt år. Slutligen vill jag framhålla att jag delar Hans Leghammars uppfattning att den svenska miljörörelsen bedriver ett viktigt arbete genom att överföra erfarenheter till miljörörelser i andra länder från utvecklingen i Sverige. Jag kan också nämna att statliga bidrag utgår såväl till svensk miljörörelse som till internationella miljöorganisationer för bl.a. informationsverksamhet. Som exempel på detta kan nämnas Svenska naturskyddsföreningen och International Union For Nature Conservation, IUCN.

Herr talman! Jag vill tacka miljöministern för svaret, även om jag har vant mig vid att miljöministern oftast håller vackra tal om vikten av en god miljö i sina svar på frågor och interpellationer. Tyvärr blir det alltför ofta inte mer än ord. Mina frågor är fortfarande frågor utan några klara och entydiga svar. Min första fråga var om det enligt regeringen över huvud taget är acceptabelt att denna produktion av klorblekt massa får lov att öka. Enligt min mening är det helt oacceptabelt att denna produktion ens försöker att få igenom en volymökning som t.ex. den i Halland på Värö bruk. Miljöpartiet de gröna gick våren 1988 ut med förslag om att snabbt avtrappa försäljningen av klorblekt produktion i Sverige. Det borde vara lätt för regeringen att ta upp som ett lagförslag att underlätta för industrin att göra en nödvändig omläggning av massafunktionerna. Min andra fråga var om hittills vidtagna åtgärder räcker för att minska användandet av klorblekt massa. Svaret borde vara enkelt; ett nej. Då kunde inte Värö bruk eller andra massafabriker ens komma på tanken att lägga in en ansökan om en ny produktionsvolymökning. Det finns dock ett hopp om förändring. Med den nya lagstiftningen, som riksdagen har ålagt regeringen att verkställa, dvs. substitutionsprincipen, som miljöministern nämnde i sitt svar, innebär att de som hanterar eller importerar kemiska produkter kommer att tvingas till en produktion av ämnen som det finns miljövänligare ersättningsmedel i och som får ersätta de farliga ämnena som t.ex. klor. Med denna lag, rätt genomförd, borde vi kunna enas om att minst 90 70 av produktionen av klorblekt massa skall avvecklas snarast, då klor inte behövs i de flesta massaproduktionerna. I riksdagens jordbruksutskott fick majoriteten till slut igenom en sådan skärpning av substitutionsprincipen, även om det satt långt inne. När nu regeringen i budgeten presenterar det nya förslaget måste jag få ställa en kompletterande fråga om utformningen. På s. 52 i bil. 16 säger miljöministern att det är producenterna och importörerna som skall tvingas att använda substitutionsprincipen. I själva lagtexten på s. 266 i samma bilaga står det att lagen skall åläggas dem som hanterar och importerar de kemiska produkterna. Jag förutsätter att det är lagen som skall gälla och inte ministerns förslag på s. 52.Varför denna hopblandning av producenter och uttrycket att den som hanterar kemiska produkter skall åläggas lagen? Det är faktiskt ganska stora skillnader i innebörden. När det gäller den tredje frågan om regeringen kan medverka till att få i gång en riktad kampanj utomlands blir svaret att det minsann ges pengar till vissa organisationer. Men det är inte det som frågan gäller. Vi behöver en riktad kampanj för att underlätta för industrin att få ut sina icke klorblekta varor på marknaden.
Herr talman! Jag börjar med den sista frågan med att säga att jag personligen har medverkat vid åtskilliga tillfällen i den typ av riktade kampanjer, intervjuer i TV, radio och massmedia, som har varit ett inslag i miljörörelsens kampanjer i andra viktiga användarländer, framför allt dit Sverige exporterar sina produkter. Vissa frågor svarar man bättre sakligt på genom att vara litet mera utförlig än att säga bara ja eller nej. Naturligtvis räcker hittills vidtagna åtgärder inte. Om vi tyckte det skulle vi inte ha givit naturvårdsverket i uppdrag att redovisa en avvecklingsplan, eller kemikalieinspektionen uppdraget att gå igenom vilka produkter som finns på den svenska marknaden. Vi har i olika sammanhang mycket klart deklarerat att det första steget vi har tagit nu genom en omprövning av alla anläggningar så att de till början av 90-talet skall minska sitt klorutsläpp med 60-70 20 skall följas av ett andra steg. Det är för att förbereda detta som naturvårdsverket har fått sitt uppdrag. Det finns en rad ytterligare förslag i det program som regeringen redovisade i samband med framläggandet av budgetpropositionen i går som ger oss bättre hjälpmedel när det gäller att få bort farliga ämnen och produkter ur produktionen och ur marknaden. Naturligtvis gäller lagen, och texten beskriver samma förhållande som uttrycks i lagen. En förutsättning för att man över huvud taget skall acceptera att produktionen ökar är att utsläppen inte ökar. Helst skall de minska. Den principen har vi tillämpat vid ställningstagandet till olika frågor. När Värö bruk fick sitt tillstånd för nuvarande produktion skärpte regeringen de krav på utsläppen som koncessionsnämnden hade fastställt genom ett beslut som fattades för någon tid sedan — jag tror att det var förra året. Nu har Värö bruk lämnat in en ansökan till koncessionsnämnden om en mindre ökning på 30000 ton av produktionen. Denna ansökan har ännu inte behandlats. Och som Hans Leghammar säkert vet får jag inte lägga mig i koncessionsnämndens bedömning. Men jag upprepar den princip som tillämpas, nämligen att en produktionsökning inte får medföra ökning av miljöproblemen. Värö bruk ingår i Södra Skogsägarna, som har mycket större utbyggnadsplaner framför allt i Mönsterås. Enligt den ansökan som Värö bruk har inlämnat till regeringen kommer företaget att använda en teknik som innebär att utsläppen per ton producerad massa minskar från 1,5 till mindre än 0,5 kg per ton. Även de totala utsläppen av klorhaltiga produkter kommer att minska efter den mycket kraftiga produktionsökningen, om regeringen ger tillstånd till verksamheten, detta enligt företagets egna planer. Jag kan inte föregripa regeringens beslut, men jag vill än en gång understryka den mycket hårda bedömning som regeringen har gjort i samtliga sådana ärenden.
Herr talman! Birgitta Dahl säger att mycket stora krav kommer att ställas vid omprövningen. Jag undrar om man vid omprövningar när det gäller massaproduktionen kommer att tillämpa substitutionsprincipen. Om lagen som är på gång tillämpas fullt ut kan man konstatera att minst 90 96 av all producerad massa inte behöver vara klorblekt. Då är det ingen idé att tala om huruvida utsläppen skall minska vid volymprocentökningar, utan då är det bara att säga nej. Det viktiga är faktiskt att få bort kloret ur massaprodukterna, inte att minska kloret vid produktionen.

Herr talman! Roland Larsson har frågat finansministern om bl.a. hans syn på bilens roll i det framtida transportsystemet, beskattningen av bilar samt alternativa drivmedel. Arbetet inom regeringskansliet är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Jag anser i likhet med Roland Larsson att bilen i många fall är en viktig förutsättning för välfärdsutvecklingen. Bilen kommer därför i hög grad att vara en del av det framtida transportsystemet. Vi måste samtidigt konstatera att bilismen medför betydande miljöproblem i form av utsläpp av stoft och luftföroreningar samt buller. Dessa problem är särskilt påtagliga i storstadsområdena. Bilismen svarar för omkring hälften av kväveoxidutsläppen och en tredjedel av koldioxidutsläppen. Vidare svarar bilismen för en stor del av bullret och nedsmutsningen i våra städer. Det krävs kraftfulla åtgärder för att dessa miljöproblem skall kunna lösas och för att bilens fördelar skall kunna utnyttjas till fullo. Ett av huvudsyftena med de överläggningar som regeringen inledde med bl.a. bilindustrin på Harpsund för några månader sedan var just att diskutera möjligheterna att minska transportsektorns miljöpåverkan i olika tidsperspektiv. Vi har följt upp denna överläggning med ytterligare kontakter med bl.a. bilindustrin och oljebranschen. Sverige har tidigare tagit initiativ till ett möte om transportoch miljöfrågor som Europeiska transportministerkonferensen arrangerade i Paris i höstas. Sverige, som nu erhållit ordförandeskapet i gruppen, avser bl.a. vid gruppens nästa möte i Stockholm senare i vår att med kraft driva dessa frågor vidare. Självfallet följer vi också nära utvecklingen i Kalifornien. Riksdagen har nyligen beslutat att höja förmånsvärdet för tjänstebil samt att höja skatten och införa moms på bensin. Detta i kombination med genomförda och beslutade skärpningar av avgaskraven för bensinoch diesel fordon bör kunna leda till att tranportsektorns miljöpåverkan begränsas. Det kan självfallet bli aktuellt att skärpa avgaskraven ytterligare i framtiden. På längre sikt krävs mer strukturellt inriktade insatser för att transportsektorns miljöproblem skall kunna bemästras. Vidare krävs utveckling av nya eller förbättrade energieffektiva motorer och drivsystem samt användning av andra drivmedel än bensin. Det är viktigt att dessa mer långsiktiga åtgärder initieras redan nu. Av bl.a. detta skäl har regeringen nyligen genomfört överläggningar med företrädare för storstäderna. En av de frågor som kommer att bli föremål för ytterligare belysning är behovet av investeringar på kollektivtrafikområdet. Det är också viktigt att ny teknik provas i praktiken. Regeringen beslutade i december 1989 att stödja ett projekt omfattande 32 bussar i Stockholm som syftar till att i större skala demonstrera användningen av etanol i bussar. I projektet medverkar bl.a. Storstockholms Lokaltrafik och Saab-Scania AB. Inom ramen för energiforskningsprogrammet stöds forskning och utveckling för att utveckla alternativa drivmedel, bättre motorer och drivsystem m.m. Under innevarande treåriga forskningsprogram som avslutas den 30 juni 1990 har drygt 100 milj.kr. avsatts för dessa ändamål. Ett viktigt mål för teknikutvecklingen inom transportsektorn är att det utvecklas mer energieffektiva motorer och bilar. Genom ett mer effektivt utnyttjande av energiresurserna kan miljömålen lättare uppnås. Regeringen kommer inom kort att återkomma till riksdagen om behovet av fortsatt forskning inom transportsektorn i den forskningspolitiska propositionen. Roland Larsson behandlar också frågan om alternativ användning av jordbruksmarken i sin interpellation. Under nuvarande treårsperiod har det anslagits drygt 40 milj.kr. för utveckling av exempelvis odlad energiskog som kan komma att introduceras på jordbruksmark i större skala i framtiden. Inom ramen för det nu pågående omställningsprogrammet på jordbrukets område, vars syfte är att minska spannmålsöverskottet och stimulera alternativ markanvändning, lämnas det utöver ordinarie bidrag även en engångsersättning på 6 500 kr. per hektar till dem som deltar i försöksverksamheten med energiskogsodling i Örebro län. Regeringen beslutade i april 1989 att 50 milj.kr. av statens delansvar för överskottsarealen skulle tillföras stiftelsen Lantbruksforskning. Pengarna skall enligt beslutet användas för finansiering av försöksoch utvecklingsinsatser för alternativ användning av åkermark i syfte att minska kostnaderna för överskottsarealen. Medel från denna stiftelse används för närvarande för att finansiera ett a”t?l energiskogsprojekt i Mellansverige. I frågan om stöd till uppbyggnad av en etanolfabrik baserad på spannmål vill jag påpeka att statligt stöd tidigare har lämnats för en etanolfabrik i Lidköping och för en förprojektering av en fullskaleanläggning för produktion av etanol ur jordbruksprodukter. Regeringen har också prövat frågan om skattebefrielse eller likvärdigt stöd för en sådan anläggning. Regeringen fann vid sin prövning av ärendet i juni 1988 bl.a. att etanolen jämfört med bensin redan nu är kraftigt subventionerad från skattesynpunkt. Genom riksdagens beslut om bensinskatt för år 1990 har etanolens konkurrensfördel gentemot bensin ytterligare förstärkts. När det gäller frågan om skattebefrielse för etanol konstaterar jag att det strider mot våra internationella åtaganden att endast skattebefria inhemskt producerad etanol. Detta är för övrigt en uppfattning som en majoritet i den parlamentariskt sammansatta motoralkoholkommittén ställde sig bakom i sitt slutbetänkande från år 1986. Som Roland Larsson nämner finns det även andra alternativ, som el och vätgas, som kan bli aktuella att introducera i transportsystemet på litet längre sikt. Det sker redan nu forskning på detta område inom ramen för energiforskningsprogrammet. Regeringen kommer inom kort att återkomma till frågan om fortsatt forskning på bl.a. detta område i den forskningspolitiska propositionen.

Herr talman! Fru statsråd! Till att börja med tackar jag så hemskt mycket för svaret. Just nu pågår vid VTI något som kallas forskningsdagar. Där redovisades i går, vilket framgår av dagens tidningar, en delrapport som transportforskningsrådet och kommunikationsdepartementet tillsammans har tagit fram. I den säger man att det nu är klart att de miljömål för trafiken som satts upp inte kommer att nås med de åtgärder som för närvarande är tänkta. Vad jag har sagt i min interpellation bekräftas därmed, nämligen att regeringen har för låga ambitioner när det gäller att snabbt och bra få fram användbara alternativa drivmedel, att det brådskar och att det krävs för miljön naturligtvis ganska snabba åtgärder för att man skall hinna att i tid få fram alternativa drivmedel. Det är tekniskt möjligt att redan nu börja använda t.ex. etanol i större skala genom en låginblandning i bensinen med ungefär 10 96. Det krävs inga större åtgärder, eftersom motorerna är anpassade till det. Det går att klara detta utan större omställningar. Distributionsapparaten klarar det också. Etanol skulle kunna användas i stället för fossila bränslen på bussar — försök görs nu på ett antal bussar i Stockholm — i betydligt större skala framför allt i storstäderna. Samtidigt som diskussionen pågår om alternativa drivmedel på olika håll i vårt land planerar regeringen som bekant åtgärder när det gäller jordbruksmarken som kommer att innebära att kanske 500 000-900 000 hektar jordbruksmark skall avvecklas eller ställas om för annan produktion. Här finns alltså en alldeles utomordentlig möjlighet att nu ta vara på omställningen och skapa de resurser som krävs för att få fram alternativa drivmedel. En fullskaleanläggning för produktion av etanol bör vara, sägs det, på ungefär 100 000 ton enligt vad LRF tycker i alla fall. Det betyder att ungefär 70000 hektar åkermark skulle åtgå för att hålla en sådan anläggning med råvara. 60 000 ton räcker för att driva samtliga bussar i Stockholm på etanol, om man kör med ren etanol. 500 000 hektar skulle alltså räcka til 700 000 ton. Såvitt jag kan förstå är det ungefär 10 76, om man omräknar energivärdena, av drivmedelsförbrukning i det här landet. Herr talman! Energiskog i all ära, men hur skulle det se ut i vårt svenska odlingslandskap om 500 000-900 000 hektar planterades in med energiskog, för att inte tala om granskogar! Här är det inte heller bara fråga om att staten med pengar skall visa att man menar allvar med att försöka hitta alternativa drivmedel. Man måste också på annat sätt uttala sitt intresse. Ett distinkt och bestämt uttalande från regeringens sida att man verkligen anser att det behövs alternativa drivmedel snarast för att få bilsamhället att fungera skulle kanske leda till initiativ även utan statliga medel. Om man visar tillräckligt intresse skulle det kanske leda till att saker och ting börjar hända. Jag är ganska säker på att det finns krafter i vårt samhälle som gärna skulle vara med och agera om det bara funnes tillräckligt tydliga uttalanden om att det här är ett av de alternativa drivmedel som vi i framtiden skall satsa på. Dess värre är jag rädd för att bytet på energiministerstolen kan göra det ännu svårare framöver. Birgitta Dahl får ta detta som en komplimang. Statsrådet säger att etanolen redan har så stora skattefördelar att man inte är beredd att gå längre. Jag tolkar svaret på det viset. Man kan inte heller, säger hon, ge särskilda skattelättnader bara för inhemskt producerad etanol. Det medger inte de internationella överenskommelserna. Då kan man fråga sig vad det är för oförmånliga överenskommelser som svenska staten har träffat i dessa sammanhang när t.o.m. EG kraftigt kan subventionera etanolproduktionen, så som man nu gör med den etanol som framställs av bl.a. det franska vinöverskottet. Det har sagts mig att etanol, som nu exporteras till cirka 20 öre lägre pris än vad vi kan producera den för här i landet, skulle kosta uppemot 20 kr. litern om man skulle betala rätt pris. Vi är alltså i Sverige på väg att avveckla jordbruket genom att ta bort exportstöd med hänvisning till EG, medan EG ger exportstöd i stor skala till sådana jordbruksprodukter som även vi kan producera. Jag vill sluta med en fråga till statsrådet: Om det tas initiativ till t.ex. produktionsbolag för etanol eller andra biobaserade drivmedel, skulle då regeringen välkomna detta? Är man beredd att säga att alternativa biobaserade drivmedel måste fram snarast möjligt och ge detta moraliskt stöd?

Herr talman! Fru statsråd! Jag instämmer i det som Roland Larsson här har sagt om bl.a. etanol och behovet av att få fram alternativa drivmedelskällor. I svaret på Roland Larssons interpellation säger statsrådet bl.a. att bilen i många fall är en viktig förutsättning för välfärdsutvecklingen. Jag instämmer i denna uppfattning. Jag vill dock betona och påminna om att i de trakter som jag kommer ifrån är bilen dessutom alldeles nödvändig som transportmedel, eftersom kollektivtrafiken inte är så väl utbyggd och inte heller kan bli så väl utbyggd att alla människor kan använda den. Det är ekonomiskt omöjligt. Jag lämnar det jag hade tänkt säga om etanol och går över till att tala litet kring ett annat alternativt drivmedel som jag skulle vilja lyfta fram. Det gäller användandet av gengas. Jag har upplevt att när man nämner gengas är det ofta någon som skrattar, vänder tummen neråt och säger att någonting så hemskt gammalmodigt och farligt vill vi inte ha. Då tänker alla på den gengas som vi hade under kriget och vet inte eller vill inte ta reda på att tekniken faktiskt också på detta område har gått framåt. Det gäller inte bara bilmotorerna som sådana utan också gengasaggregaten och de möjligheter som finns att använda annat än småved, som man gjorde under kriget, som drivmedel. Jag anser — och många med mig — att det är angeläget att också gengasen som drivmedel kommer med, inte enbart för beredskapsändamål utan som något angeläget utvecklingsbart och användbart också i fredstid, och nu. Hur ser Birgitta Dahl på gengasen som alternativt drivmedel? Det borde också vara intressant för Sverige som biståndsland att se till att det forskas ytterligare på gengasteknikens område, eftersom många utvecklingsländer är intresserade av denna teknik. Jag vet att Sverige har haft kontakter och levererat gengasaggregat till vissa utvecklingsländer. Det är ju bra med konkurrens också när det gäller de alternativa drivmedlen. I interpellationssvaret nämns bl.a. etanol och vätgas. Men jag vill alltså även föra in gengastekniken.

Herr talman! Jag vill börja med att säga till Roland Larsson att den omorganisation av regeringens arbete som nu gäller har gett mig och mina medarbetare i miljödepartementet ökade möjligheter att påverka såväl energiministern som kommunikationsministern — eller finansministern eller industriministern eller vem det än må vara som behöver påverkas i miljövänlig riktning.

Jag känner mycket stort självförtroende och har mycket stora förhoppningar inför det samarbete jag skall ha med den nye industrioch energiministern i dessa frågor. Till Stina Eliasson vill jag säga att gengas ingår i de projekt som framför allt transportforskningsberedningen men också styrelsen för teknisk utveckling och energiverket bedriver med forskningspengar från regeringen. De har självfallet möjlighet att komma med förslag om att utveckla de programmen. Jag tycker inte att det räcker med uttalanden, även om jag tycker att de är bra. Jag tycker att det är alldeles utmärkt att regeringen har satsat pengar på forskning och utveckling, på ett konkret etanolprojekt. Skattehöjningen på bensin gör att etanolen numera klarar sig i konkurrensen med bensin. Det beskedet fick jag så sent som i går, när jag hade en överläggning med LRF, av dess ordförande Bo Dockered. LRF tycker att det är ett alldeles utmärkt beslut som riksdagen fattade på regeringens förslag — att höja skatten på bensin, så att etanolen nu faktiskt är konkurrenskraftig, och så att man inte längre behöver ett generellt skatteundantag för de stora produktionsanläggningarna för att kunna klara det här projektet. Vi hade en mycket bra diskussion, varav framgick att det redan finns etablerat samarbete med sådana viktiga aktörer som oljebolagen — bl.a. om inblandning i bensin — och med Vattenfall och Sydkraft för att få till stånd några lämpliga storskaliga projekt också inom energisystemet, och med ett antal kommuner. Jag tipsade dem om att de borde kontakta Miljöprojekt västra Skåne, som arbetar med de här frågorna. I södra och sydvästra Sverige är ju miljöförstöringen särskilt besvärlig. Därför är alternativ särskilt angelägna där, och det är där man bör pröva dem. En ytterligare fördel är att området ju ligger nära stora jord bruksbygder där det finns behov av att hitta goda alternativ till livsmedelsproduktion. Det är klart att vi inte skall plantera granskog över hela den här marken. Men i de diskussioner som har förts, och som bl.a. har påverkat utformningen av Örebroprojektet, har man diskuterat att också använda skog, företrädesvis lövskog, för att kunna återskapa ett levande kulturlandskap och få vindskydd i en slättbygd som har blivit förstörd av stora monokulturer med det jordbruk som har bedrivits, framför allt under de senaste 20 åren. Rätt använd kan alltså odling av olika energigrödor och energiskog bidra till att återskapa ett mer levande landskap än vad vi nu har i många slättbygder. Jag vill sammanfattningsvis säga, herr talman, att vi har ett mycket bra samarbete med en rad viktiga aktörer. LRF uttalade en betydande optimism vid den överläggning vi hade i går. Vi har också kommit överens om att vi skall ha ett fortsatt samarbete i de här frågorna. Jag ser med tillförsikt fram mot att vi kommer att få se en god utveckling på det här området under de närmaste åren.

Herr talman! Om nu miljöministerns möjligheter att påverka utvecklingen har blivit t.o.m. ännu större i den här nya rollen, så är det naturligtvis desto angelägnare att vi här och nu får ett uttalande från miljöministern som verkligen går i sådan riktning att saker och ting kan börja hända på det här området. I så fall kan man se framtiden an med tillförsikt — om vi vet att miljöministern har den inställningen. Men jag tycker fortfarande, även om Birgitta Dahl här uttalar sig mycket positivt, att vi inte får något tillräckligt klart och entydigt besked om att detta verkligen är väldigt angeläget jämfört med mycket annat på det här området. Vad jag är ute efter gäller just det som miljöministern säger här, nämligen att etanolens konkurrensmöjligheter har ökat genom framför allt miljöavgiften, som inte belastar etanolframställningen. Min förhoppning var att detta i sig, plus ett positivt uttalande från regeringens sida om att det nu verkligen är dags att på allvar satsa på detta, skulle vara tillräckligt goda signaler till LRF och andra aktörer på den här marknaden om att sätta i gång och bygga den fullskaleanläggning som vi efterfrågar, utan att man för den skull väntar på att varenda insats skall göras med statliga pengar. Jag menar att förutsättningarna finns. Om då dessutom regeringen och svenska staten är litet mera positivt inställda när det gäller jordbrukets omställningskostnader — och jämför med vinsubventionerna i Frankrike — så skulle det här kunna ske på ett vettigt sätt under en övergångsperiod genom någon form av stöd, i varje fall tills vidare. Verksamheten skall naturligtvis på sikt vara självbärande utan statliga insatser. Det är det beskedet som jag gärna skulle vilja få här. Herr talman! Nu stannade vi vid etanolen — och vi kom in litet på gengas. Jag vill också nämna att när det gäller rapsolja, som är ett annat biobaserat drivmedel, finns det redan utvecklad teknik för att driva fordon. Dessutom kan man producera detta drivmedel småskaligt på olika sätt. Även forskningen om vätgasen är oerhört viktig för framtiden. Men jag är medveten om att detta måste ses i ett globalt perspektiv, eftersom det är en mycket stor sak. Jag tror emellertid personligen att vätgasen har en framtid som drivmedel. Vad jag till sist har velat säga ytterligare i den här debatten är att vi måste räkna med att bilen är ett fortskaffningsmedel som vi skall ha kvar. Därför är det viktigare att försöka hitta miljövänligare system än att i första hand slå mot dem som måste ha sin bil för sina dagliga transporter, för att kunna klara sitt dagliga liv.
Herr talman! Jag frågade faktiskt hur Birgitta Dahl själv ser på gengasen som alternativt drivmedel. Det skulle vara intressant att veta om Birgitta Dahl anser att det är ett viktigt och ett bra alternativt drivmedel. Det är klart att det bedrivs forskning. Jag tackar för upplysningen att både STU och transportkommissionen sysslar med detta. Vi är många som har en känsla av att det här är någonting som man håller vid liv därför att det kan vara bra att ha om det skulle bli krig eller något annat elände i landet. Men hur är det med den utveckling på detta område som är så nödvändig? Jag vet att det finns folk som har ett seriöst intresse av att själva använda gengasen som drivmedel för sina bilar och gärna skulle ställa upp och provköra. Jag tycker alltså att det är mycket tyst omkring den här forskningen och utvecklingen, och det vore bra om vi också på det här området fick ett positivt meddelande från regeringen om att detta är någonting som man skall satsa på. Det är inte minst bra för det arbete som ingår i Sveriges u-landsarbete.
Herr talman! Till Stina Eliasson vill jag säga att det av de redovisningar som vi hittills har fått och som jag har hållit mig till framgår att gengas är mycket bra just för beredskapsåtgärder men att etanolen i dag går före som alternativ. Det är möjligt att vi kan komma till en annan uppfattning — det utesluter jag inte — men jag håller mig alltså till de bedömningar som hittills har gjorts i det pågående forskningsoch utvecklingsarbetet. Jag förstår inte hur Roland Larsson kan begära mer tydliga och vägledande uttalanden än dem som jag har givit här i dag inkl. redovisningen av de överläggningar som vi har haft och kommer att fortsätta att ha med de olika viktiga aktörerna, inte minst jordbrukets egen organisation, som vi är överens med om att ha ett fortlöpande samarbete. Jag exemplifierade också med mycket viktiga konkreta insatser. Får jag bara, herr talman, avslutningsvis säga till de två meddebattörerna, som båda är centerpartister, att jag beklagar att deras parti missade tåget när det gällde att medverka till den förändring av priset på bensin som har gjort etanolen konkurrenskraftig på ett sätt som den tidigare inte har varit.
Herr talman! Centerpartiet har inte haft någon annan uppfattning utan har stöttat förslaget om miljöavgiften på bensin. Det är framför allt den som gör skillnaden i konkurrensförmåga för etanolen. Vid avvägningen mellan att satsa på t.ex. alternativa drivmedel och att straffbeskatta dem som bor i glesbygd och på annat sätt är beroende av bilen i sitt dagliga liv, tycker jag att satsningen på alternativ är bra mycket intressantare. Det handlar om att långsiktigt lösa problemet, och då måste man skapa ett uthålligt system, som gör att människor kan bo och verka på det sätt som de vill i detta land.

Herr talman! Jag måste ändå avslutningsvis göra Roland Larsson litet ledsen. Jag frågade mycket noggrant i går vid vilken prisnivå på bensin som gränsen gick för att etanolen skulle bli konkurrenskraftig, och jag fick då ett mycket klart besked att den nivå som centern är beredd att gå till inte räcker. Man måste gå så långt som till den nivå som det blir fråga om vid nästa höjning, som träder i kraft den 1 mars, annars klarar sig inte etanolen.

Herr talman! Gunilla André har mot bakgrund av ett visst fall frågat mig vilka konkreta åtgärder regeringen ämnar vidta för att förbättra arbetsmiljön vid landets rättsvårdande myndigheter. Utgångspunkten för interpellationen är ett besök som yrkesinspektionen gjort vid en åklagarmyndighet. Bl.a. genom de besök jag gjort på olika åklagarmyndigheter och domstolar i landet under den tid jag varit justitieminister vet jag att arbetssituationen på många håll är ansträngd. I ett interpellationssvar till Ulla Orring i går här i kammaren berörde jag närmare förhållandena vid våra domstolar. Under senare år har det varit svårt att rekrytera åklagare. Antalet kvalificerade sökande har minskat. Huvudorsaken är utan tvivel den ökade konkurrens om skickliga jurister som har rått under 1980-talet. Regeringen har därför tillskjutit medel så att riksåklagaren kunnat anlita extern konsulthjälp för att utveckla och intensifiera rekryteringsarbetet. Om det beror på konsultens arbete eller inte vill jag låta vara osagt, men sedan något halvår förefaller det ha blivit lättare att rekrytera duktiga åklagaraspiranter. Regeringen har vidare i årets budgetproposition bl.a. föreslagit att medel tillförs åklagarväsendet så att fler åklagaraspiranter kan anställas för att möta förestående pensionsavgångar. Som jag nämnde i gårdagens interpellationsdebatt finns det också planer på att öppna möjlighet till att anordna kompletterande juristutbildning fr.o.m. nästa budgetår vid u”iversitetet i Umeå. Det kommer på sikt att underlätta rekryteringen av jurister till Norrlandsregionen. Men man skall inte tro att man löser alla problem genom tillskott av nya resurser. Det krävs andra åtgärder också. Därför har vi nu i justitiedepartementet, efter mönster av det framtidsinriktade arbete som redan pågått en tid beträffande domstolsväsendet, påbörjat ett motsvarande projekt för åklagarväsendets del. En huvuduppgift blir att undersöka om det är möjligt att ytterligare renodla åklagarnas arbetsuppgifter genom delegering till annan personal eller genom att uppgifterna flyttas någon annanstans. Möjligheterna att effektivisera förundersökningarna bör också undersökas. Detsamma gäller frågan om man kan avlasta åklagarna arbetsuppgifter genom avkriminalisering eller avgiftsbeläggning av smärre förseelser så att resurserna bättre kan koncentreras på åtgärder mot den grövre brottsligheten. Det finns också anledning att ägna intresse åt åklagarväsendets organisation. Som exempel på åtgärder som är ägnade att redan på kort sikt leda till bättre arbetsförhållanden vill jag peka på den ADB-utbyggnad som nu satt fart inom åklagarväsendet. En ny rutin för strafföreläggande utarbetas. Riksåklagaren driver sedan en tid en försöksverksamhet med decentraliserat budgetoch personalansvar. Den 1 januari i år ersattes åklagarinstruktionen med två nya förordningar som innebär regelförenklingar och öppnar möjlighet för decentralisering för åklagarmyndigheterna. Åklagarna har en nyckelroll i rättsväsendet. De har ett kvalificerat och krävande arbete med stort ansvar. Men arbetet är omväxlande och mångfasetterat och självständigheten och friheten i arbetet prisas av många. De juristyrken som vi har inom rättsväsendet är verkligen attraktiva i fråga om arbetsinnehåll, självständighet och arbetstillfredsställelse. Ur arbetsmiljösynpunkt är det ett mycket bra utgångsläge. Avslutningsvis vill jag nämna något om förhållandena vid åklagarmyndigheten i Karlshamn eftersom Gunilla Andrés interpellation är föranledd av den situation som råder där. Yrkesinspektionen besökte åklagarmyndigheten i Karlshamn i september 1989. Yrkesinspektionen ansåg att arbetsbelastningen där är för stor och ålade riksåklagaren att vidta nödvändiga åtgärder. Jag har erfarit att riksåklagaren i dagarna har lämnat ett utförligt svar till yrkesinspektionen. Riksåklagaren är alltså väl medveten om de rådande förhållandena och kommer i mån av möjlighet att tillföra regionen åklagare från andra regioner. Av hans svar framgår bl.a. att riksåklagaren så sent som i februari 1989 inrättade ytterligare en åklagartjänst i Karlshamn. Riksåklagaren säger också att rekryteringssvårigheterna varit betydande, inte minst i den region som Karlshamn tillhör. Det råder stor konkurrens inom regionen om de tillgängliga resurserna. Det är också så att flera distrikt inom regionen, och alltså inte bara Karlshamn, är hårt arbetstyngda. Men när det gäller just Karlshamn vill jag samtidigt nämna att myndigheten har en tämligen nytillträdd chef som på ett energiskt sätt tagit itu med problemen och bl.a. verkat för att myndigheten alldeles nyligen fått nya och ändamålsenliga lokaler med ny utrustning. Man arbetar verkligen på att förbättra arbetsförhållandena. Till detta vill jag säga att jag så sent som i dag fick information om att ytterligare en åklagartjänst har tillförts åklagarmyndigheten i Karlshamn. Men, som jag tidigare sagt, det är viktigt att komma ihåg att problemen inte kommer att kunna lösas enbart med hjälp av förstärkta resurser. Vi måste utveckla och modernisera arbetsmetoderna, datorisera och, framför allt, ännu bättre ta vara på den kompetens som finns hos personalen. Jag har också goda förhoppningar att vi inom ramen för åklagarprojektet kommer att kunna hitta lösningar som gör att arbetsmiljön ytterligare förbättras.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret på min interpellation. Ett väl fungerande rättsväsende är grundförutsättningen för ett demokratiskt samhälle. Det tror jag justitieministern och jag är helt överens om. När de rättsvårdande myndigheterna börjar svikta är det fara på färde. Jag vill här vara mycket noga med att inte överdriva men jag tycker att situationen vid vissa myndigheter inger stark oro. Jag har i min interpellation utgått från yrkesinspektionens skrivelse till riksåklagaren med anledning av arbetsmiljön vid åklagarmyndigheten i Karlshamn. Det var första gången inom åklagarväsendet som det påtalats att arbetsmiljöförhållandena vid myndigheten är mycket otillfredställande då det gäller arbetsbelastningen. Jag tycker givetvis att detta är mycket alarmerande men också principiellt intressant. Om den höga arbetsbelastningen beror på att det saknas åklagare eller annan personal, vilket i sin tur beror på brist på pengar, vem är då ansvarig? RÅ, riksdag eller regering? Kan yrkesinspektionen tvingas stänga åklagarmyndigheten om inte förhållandena förändras? Har vi fler myndigheter med samma problem? Kan hela rättsväsendet med åklagare, poliser och domstolar tvingas stänga på grund av för hård arbetsbelastning? Ja, jag lovar justitieministern, jag kräver inte svar på dessa frågor här och nu. Men medge att det onekligen är ett principiellt intressant spörsmål. Arbetsbelastningen vid åklagarmyndigheten i Karlshamn är dess värre ingen isolerad företeelse. Vi har likartade problem på de flesta ställen. Åklagare och övrig personal går bildligt talat på knäna. Av riksåklagarens svar till yrkesinspektionen framgår att situationen på vissa håll tidvis har varit krisartad. Det har talats om Gävleoch Västeråsregionen, och när det gäller åklagarmyndigheterna i Växjö och Karlskrona bedömer överåklagaren att arbetsbelastningen vid dessa är större än vid Karlshamn. Tyvärr är det en klen tröst. Riksåklagaren beskriver i sitt brev den 20 december förra året arbetsläget vid landets åklagarmyndigheter bl.a. på följande sätt: ”Det kan som exempel nämnas att riksåklagaren för tre veckor sedan frågade överåklagarna om det var möjligt att få åklagare som förstärkning till Kalmar, Huddinge och Nacka distrikt. Inte en enda åklagare har kunnat erhållas.” Vid ett besök på åklagarmyndigheten i min egen hemstad, Mariestad, fick jag bekräftat att situationen där är likadan. Chefsåklagaren uttrycker det så här: ”Under de två senaste åren har vi fått slita hund. Vi har haft en bedrövlig situation med otroligt långa arbetsdagar och målen har samlats på hög.” Justitieministern nämner när det gäller Karlshamn att myndigheten alldeles nyss har fått en tämligen nytillträdd chef som på ett energiskt sätt tagit itu med problemen. Det är givetvis glädjande att höra. Vi behöver sannerligen sådana eldsjälar inom rättsväsendet. Frågan är dock hur länge man orkar när målhögarna bara växer. Vi ställer i dag stora krav på åklagarna. De skall klara av mer och mer. Senaste exemplet är de nya anhållningsoch häktningsreglerna som bl.a. medför en sönderryckt arbetssituation. Oron bland åklagarna tycks nu vara stor. Under förra året har inte mindre än 23 åklagare övergått till annan anställning. 24 åklagare är för närvarande tjänstlediga för att pröva annat arbete. Rekryteringen inger också bekymmer, trots att speciella insatser gjorts. Visst är det bra med de tio ytterligare åklagaraspiranter som föreslås i budgetpropositionen och som justitieministern hänvisar till. Med nuvarande åklagarflykt och pensionsavgångar räcker det dess värre inte för att hålla nu varande nivå. Det vore värdefullt om justitieministern ville utveckla sin syn på behovet av åklagare för att häva nuvarande läge. I interpellationssvaret sägs att man inte skall tro att man löser alla problem genom tillskott av nya resurser. Det kan väl vara sant, och det är bra att t.ex. ADB-utbyggnad kommer i gång. Det är något som jag för övrigt varit tillskyndare till. Men nog betyder pengar en hel del för att man exempelvis skall kunna få förstärkning där så behövs.

Herr talman! Jag har med stort intresse tagit del av Gunilla Andrés interpellation och av justitieministerns svar på densamma. Det är synnerligen anmärkningsvärt att man på yrkesinspektionen bedömer arbetsmiljöförhållandena vid en åklagarmyndighet så som man har gjort i det här fallet. Tyvärr är det nog egentligen bara toppen av ett isberg som vi här ser. Åklagarmyndigheten i Karlshamn har blivit den myndighet som i första hand har plockats fram. Rättsväsendet utgör en av de viktigaste delarna för att vi skall kunna ha ett väl fungerande och demokratiskt samhälle. Man måste se till att det finns resurser och krafter som på ett effektivt och riktigt sätt kan arbeta med de olika frågorna. Dess värre noterar vi, vilket också tidigare har framgått i debatten, att ett stort antal åklagare har lämnat sin tjänst för annan verksamhet och att ett stort antal har begärt eller fått tjänstledighet för att pröva andra sysselsättningar. Detta innebär att man i många fall bara hinner ta itu med de allra grövsta brotten. Det medför att en hel del brott blir preskriberade, eftersom åklagaren inte hinner lägga sin hand vid dem. Det kan också bli stora besvär i utredningen då tiden går, vittnen hinner glömma etc. Tyvärr kommer ofta den lilla människan i kläm, den som har blivit utsatt för det som anses vara ett mindre allvarligt brott. Jag noterar att justitieministern i sitt svar här i dag säger att man skall undersöka en del saker för att kunna underlätta för och avlasta åklagarna vissa arbetsuppgifter. Det kan exempelvis ske genom avkriminalisering av smärre förseelser. Då kan man fråga sig vad det är för typ av förseelser man i så fall tänker sig att avkriminalisera. Vilken effekt kommer det att få på vårt samhälle om man helt enkelt säger att vissa brott inte längre är kriminella? Vad har det för effekt på den allmänna rättsuppfattningen? Vad skall medborgarna rätta sig efter? När det gäller åklagarmyndigheten i det aktuella distriktet, Karlshamn, kan vi notera att det tidigare har funnits tre åklagare där. För närvarande finns det, på grund av delpension, två och en halv tjänst vid åklagarmyndig heten. Det betyder således att antalet tjänster har minskat. Det borde i stället ha ökat. Det finns även anledning att studera hur många åklagare det finns per tusen invånare i närliggande regioner. I Växjö finns det en åklagare på ungefär 20000, i Karlskrona en på ungefär 21000 invånare, medan det i Karlshamn finns en åklagare på 25 000 invånare. Det betyder att det går 25 96 fler invånare på en åklagare i Karlshamn än vad det gör i exempelvis Växjö. Under förutsättning att antalet brott och förseelser är lika stort i de olika områdena per 1000 invånare räknat, vilket är fallet, innebär det att arbetsbelastningen är orimligt stor i Karlshamn. När det gäller yrkesinspektionen är det faktiskt så, enligt uppgifter jag har inhämtat under morgonen, att yrkesinspektionen kan stänga en åklagarmyndighet om det anses att skäl därtill föreligger. I slutändan kan man också använda sig av de grövsta delarna i ett föreläggande, dvs. man kan utdöma fängelsestraff för den ytterst ansvarige för arbetsmiljön. Det är väl absolut inte det vi önskar, att någon åklagarmyndighet skall tvingas stänga eller att straff skall utmätas. Jag tycker också att det är viktigt att man tittar litet vidare och ser vad man kan göra på det här området. Det är visserligen bra att man tillför resurser, men resurstilldelningen verkar tyvärr vara alltför liten i förhållande till de resurser som vi ser behövs.
Herr talman! Av mitt svar på Gunilla Andrés interpellation och av det svar som jag lämnade i går till riksdagen med anledning av Ulla Orrings interpellation, torde framgå att regeringen med största allvar under flera år mycket aktivt har arbetat för att förbättra rättsväsendet och åklagarmyndigheternas situation. Även jag känner en stark oro för att situationen fortfarande ser ut som den gör på sina håll i landet. Jag vill ändå understryka att bilden har varit dystrare, men genom de åtgärder som har vidtagits och en allmän utveckling i samhället börjar situationen nu bli något bättre. Såväl Gunilla André som Sven-Olof Petersson har en benägenhet att tro att den här problematiken i huvudsak är en fråga om tillförda resurser. Dess värre är inte förklaringen så enkel. Vore det enbart en resursfråga skulle vi redan i dag ha löst problemet. Problematiken är sammansatt av många fler faktorer. Låt mig bara peka på de rekryteringssvårigheter som vi har haft under senare år. Orsaken till den svåra situationen i dag ligger dels i att vi ligger efter i fråga om rekryteringen på grund av rekryteringssvårigheter, dels — och här är jag för att kunna klargöra bilden tvungen att åberopa litet historia i sammanhanget — i att vi under lång tid gjorde alltför litet rekryteringar till åklagarbanan. Dess värre går dessa problem tillbaka till den tiden då vi hade en borgerlig regering. Låt mig erinra om att det under den borgerliga tiden rekryterades 130 åklagaraspiranter. Under lika många år därefter har det rekryterats dubbelt så många. Det var mycket beklagligt att intagningen av åklagaraspiranter under en så lång period begränsades. Riksåklagaren har till mig uppgivit att det är en av orsakerna till att vi fortfarande har en eftersläpning att arbeta med. På grund av de gamla försyndelserna och rekryteringssvårigheterna har vi satt in extraordinära åtgärder i syfte att öka rekryteringen. Bl.a. handlar det om att intressera unga jurister för åklagarbanan. I årets budgetproposition öppnar vi möjligheter för att inom ramen för notariemeriteringen under längre tid arbeta på åklagarmyndigheter, allt i syfte att öka intresset och möjligheterna för unga jurister att pröva på detta intressanta arbete. Gunilla André frågade om behovet av åklagare är tillgodosett genom den rekrytering som vi nu försöker genomföra. Svaret på den frågan är ja. Det är riksåklagarens och min bedömning att så sker. Det handlar alltså inte om 10 nya aspiranter, utan om 35 ordinarie enligt den planering som finns och därutöver 10. Problemet ligger alltså i rekryteringen; det är icke i första hand en penningfråga, utan det är en fråga om tillgång på arbetskraft. Lyckas vi med denna rekrytering, så borde situationen kunna bli avsevärt bättre än hittills. Sven-Olof Petersson frågar mig om avkriminalisering och vad vi har för tankar i fråga om detta. Jag vill med anledning av det bara säga att det rör sig om den diskussion som vi rent allmänt för om att överväga i vilken utsträckning man kan avkriminalisera områden som i dag är straffbelagda, områden där man skulle kunna tänka sig ett avgiftssystem i stället. Det är helt i enlighet med riksdagens uppdrag till regeringen. Jag vill inte närmare gå in på vilka överväganden som finns. Låt mig peka på sådant som har nämnts i denna kammare: innehav av TV-apparater och innehav av hund. Skall en person straffas om han har försummat att anmäla dessa innehav, eller skulle man kunna tänka sig ett rejält avgiftssystem i stället? Det är den typen av överväganden som sker och som i längden har betydelse för åklagarnas situation. Dessa frågor torde emellertid ha mycket liten betydelse för allmänhetens syn på kriminalitet och brottslighet i allmänhet.

Herr talman! Justitieministern nämnde att det i dag på morgonen har blivit klart att det kommer att bli ytterligare en åklagartjänst i Karlshamn. Jag är givetvis glad över att min interpellation har fått detta omedelbara resultat. Sedan till frågan om pengar kontra andra insatser. Visst är det bra om man med olika metoder försöker effektivisera åklagarväsendet och delegera arbete till annan personal. Detta är enligt min mening helt riktigt. Men vi måste komma ihåg att arbetsuppgifterna som sådana i det här fallet är personalkrävande och mycket maktpåliggande. Jag tror inte att det finns så stor rationaliseringspotential kvar. Givetvis utgår jag från att vi kommer att eftersträva höga rättssäkerhetskrav också i fortsättningen. En uppgift som jag tycker att det finns skäl att nämna och som jag anser vara viktig är kontakten mellan åklagare och målsägande. Denna kontakt är viktig t.ex. i samband med svåra våldsbrott. Jag tror att om åklagaren har tid och kan ha en ordentlig kontakt med ett våldsoffer, t.ex. en kvinna som har utsatts för sexuella övergrepp, kan detta betyda oerhört mycket för den som blivit utsatt för våldet. Det heter vidare att rekryteringssvårigheterna är på väg att försvinna. Vi har haft rekryteringssvårigheter, det medges. Jag menar att det är bra att man har kommit fram till detta. Naturligtvis är nyrekryteringen av åklagare beroende av situationen för dagens åklagare. Det är således här fråga om orsak och verkan. Och när åklagare i många fall, som det har framkommit, har en orimlig arbetsbörda, är det kanske inte så konstigt att det är svårt att rekrytera till åklagarbanan. Behovet skulle enligt justitieministern kunna täckas. Jag ställer mig mycket tveksam till detta. Jag är väl medveten om att det blir fråga om 10 ytterligare aspiranter och att det tidigare finns 35, sammanlagt alltså 45. Men mot bakgrund av det som jag nämnde i mitt inledningsanförande, nämligen att det bland åklagarna förekommer en sådan stor avgång — 23 stycken under förra året, 24 som provar andra tjänster och dessutom en pensionsavgång som omfattar ungefär 23 stycken åklagare — är det med min matematik mycket svårt att få detta att gå ihop, att behovet nu skulle kunna täckas.

Herr talman! Justitieministern svarade på min fråga om vad det är för typ av brott som skulle kunna avkriminaliseras, att det t.ex. skulle kunna bli fråga om innehav av hund, att man skulle kunna fundera på att inte se så allvarligt på detta. Handen på hjärtat — jag tror faktiskt inte att det är den typen av brott som gör att åklagarmyndigheterna i dag är överbelastade. Jag tror att det är brott av annan art som är anledningen till att man har mycket att göra, att man egentligen har alltför mycket att klara ut i förhållande till den personalstyrka man har tillgång till. Det är viktigt att åklagarna hinner vara med mera aktivt ute i samhället, vara med i brottsförebyggande arbete, i upplysningsverksamhet riktad till allmänheten, skolor och liknande. Tyvärr hinner de inte med detta i dag på grund av att alla de tunga brotten kräver handläggning direkt och att dessa egentligen tar den största delen av tiden. Vi kan notera att i det nu aktuella distriktet, Karlshamn, ökade under 1988 antalet brott som kunde föranleda frihetsberövande jämfört med 1987 med 25 90. Under år 1989 ökade dessa brott i antal med 30 26 jämfört med 1988. Arbetsbelastningen är onekligen stor. Oavsett om man tar bort brottet hundinnehav eller inte så är det onekligen flera stora brott som väntar på att bli uppklarade och som kräver mycket tid och arbete. Det är också viktigt att notera att ingripandena mot exempelvis narkotikabrotten inte blir prioriterade i detta fall. Anmälningarna rörande narkotikabrott blir liggande på hög. Vad detta får för följder i samhället i övrigt, det vet vi alla. Vi kan i alla händelser konstatera att detta är synnerligen olyckligt. Narkotikabrotten är som jag ser det svåra saker, och dessa måste vi verkligen komma till rätta med. Det är också viktigt att konstatera att vi, om vi vill att den lagstiftning vi har skall fylla sin funktion och att vi skall kunna har rättssäkerhet i samhället, faktiskt också måste se till att resurser tilldelas exempelvis åklagarmyndigheterna så att detta kan säkerställas.
Herr talman! Jag har ingen annan grundläggande uppfattning än den Sven-Olof Petersson har givit uttryck för här. Låt mig tillägga till vad jag tidigare har sagt om personalsituationen: Det framställs ibland som oerhört olyckligt att åklagare lämnar åklagarbanan och övergår till annan juridisk verksamhet. När detta leder till personalproblem är det givetvis i sig olyckligt. Men jag vill samtidigt understryka det som riksåklagaren i flera sammanhang har framhållit, nämligen att det är värdefullt för åklagaroch rättsväsendet att funktionärer inom olika delar av rättsväsendet prövar på andra verksamheter av juridiskt slag. Det är värdefullt att åklagare under någon period lämnar åklagarbanan och prövar på annan juridisk verksamhet. Givetvis är det också önskvärt att de så småningom kommer tillbaka till åklagarverksamheten. Jag vill här närmast understryka att vi kan, utan att det finns särskild statistik över det, men ändock genom den personkontakt vi har, konstatera att åklagare i allt större utsträckning återvänder till åklagarbanan. Även här finns det alltså en ljusning i den annars delvis mörka bilden.
Herr talman! Jag håller med justitieministern om att det är viktigt att jurister har möjlighet att pröva på olika verksamhetsfält. Jag återgår till vad justitieministern nämnde tidigare om hur viktigt det är att notarierna under sin utbildning har möjligheter till utbytestjänstgöring. Om vi skall gå tillbaka i historien, som tydligen justitieministern har en viss fäbless för, är det så att det var svårare att få notarier att genomgå en sådan utbildning inom åklagarväsendet när man drog ner på utbildningen. Nu har jag sett i budgetpropositionen att det skall bli en försöksverksamhet härvidlag och att notarierna skall kunna få ett års utbytestjänstgöring inom åklagarmyndigheterna. Jag tycker att det är bra att man har kunnat komma fram till den ståndpunkten. När det gäller den ytterligare tjänst som har tillkommit i dag på förmiddagen måste pengarna, med tanke på det uttalande av riksåklagaren som jag citerade tidigare, tas av vakansmedel. Det finns alltså inga extra pengar till tjänsten. De måste tas från vakansmedel. Det innebär att det blir ännu svårare att få förstärkningar till de myndigheter som har speciella behov av det. Jag har inte fått något svar på frågan om justieministern anser att det behövs ytterligare resurser till åklagarväsendet för att kunna klara av det högst bekymmersamma läget. Jag tycker att det kan vara av intresse att få reda på hur justitieministern ser på möjligheten att tillskjuta extra pengar i sådana här speciella krisartade lägen.

Herr talman! Jag känner mig föranlåten att understryka att vad gäller den extra åklagare som har satts in Karlshamn, enligt den uppgift jag har fått nu på morgonen, är det såvitt jag vet ej fråga om en ny extratjänst. Det är alltså inte heller fråga om att utnyttja vakansmedel. Överåklagaren har beslutat att placera en åklagare där. Man använder alltså den personal som finns. Därför finns inget behov av några extra anslag där såvitt jag vet. Dessutom vill jag understryka att det inte är regeringen som fördelar personalen på åklagardistrikten. Det är något som framför allt sköts av överåklagarna. De medel som regeringen föreslår i budgetpropositionen har vi bedömt vara tillräckliga för att klara personalsituationen.